Fru talman! Tack så mycket för svaret! Detta är en uppföljning på en motion som jag skrev hösten 1998, och som egentligen handlar om en teknik, nämligen rening med selenampull. Men det är inte detta som är det viktigaste, utan det viktigaste är att det fungerar på krematorierna. Man kan säga att krematorierna i dag är den största enskilda utsläppskällan av kvicksilver. Ungefär 250 kg av totalt 880 kg kommer från krematorier. Det har naturligtvis diskuterats i många år hur man ska få fram reningsteknik. Man har satsat på kolfilteranläggningar. Dessa har kritiserats mycket, och det har varit väldigt svårt att få fram underlag för om de verkligen fungerar som det var tänkt. Man kan se att man får ut mycket lite kvicksilver i rökgaserna - det är helt riktigt. Men man har inte kunnat visa vart kvicksilvret tar vägen. Det har nu börjat komma mätresultat som är ganska förödande. Som ett exempel kan jag nämna Trollhättan, där man har lagt in 19,7 gram kvicksilver på kistan. Därtill kommer det som eventuellt kan finnas i amalgamet hos liket. Man får då ut 1,2 gram i reningsfiltret. Vart resten tar vägen vet man inte. I Skövde har man placerat 98,4 gram kvicksilver på kistan vid ungefär 30 kremeringar. Därtill kommer tandamalgamet. I kolfiltret har man då hittat ungefär hälften, dvs. 47,4 gram. I Huddinge lade man in 49,2 gram och fick ut endast 2 gram i kolfiltret. Dessutom kan man visa att när kolfiltret med det lilla kvicksilver som finns kvar står ett tag dunstar det bort. Man räknar med att så mycket som 33 % försvinner på tre månader. Detta är naturligtvis helt otillfredsställande. Det är precis som miljöministern säger - man vet faktiskt inte vart kvicksilvret tar vägen i dag! En liten ledning kanske man kan få om man tittar på de undersökningar som man har gjorts och där man har lagt in en selenampull. Där kan man nämligen se att om man lägger in en selenampull och sedan lägger kvicksilver på kistan, och dessutom räknar med amalgamet, så får man ut mer kvicksilverselenid än vad man borde få. Man kan alltså misstänka att selen, som bildar en mycket stabil förening med kvicksilver, hittar kvicksilver på andra ställen i anläggningen än där vi trodde att det fanns. Detta skulle kunna tyda på att det sitter kvicksilver på en massa olika ställen. Det vore naturligtvis olyckligt, för då kan det inte samlas upp och förvaras på ett säkert sätt hos SAKAB eller var det nu kan vara. Jag vill inte direkt plädera för en speciell teknik. Men de försök som har gjorts med selenampuller, där man lägger en liten ampull med selen på kistlocket vid förbränningen, visar att selenet sedan förångas och bildar en mycket stabil förening med kvicksilvret - kvicksilverselenid. Det intressanta är också att selen bildar andra föreningar med andra metaller, t.ex. koppar, zink och kadmium. Det är ju också metaller som vi inte gärna vill ska komma ut i reningen. Dessa selenider är ganska lätta att få tag på genom att man har en förlängd kylslinga. Då fastnar de på väggarna, och det är mycket lätt att ta reda på dem. Försöken som är gjorda visar att denna teknik verkar ge ett mycket gott resultat. Problemet är - och det är också skälet till att jag ställer min interpellation och vill få i gång en diskussion - att det har funnits mycket synpunkter på denna teknik från ansvariga myndigheter. De har förordat kolfilteranläggningar. Jag är mycket glad åt svaret. Nu börjar man ändå se att det kanske finns skäl att se över detta. Ska jag tolka det svar jag har fått som att den gängse tekniken med kolfilter börjar ifrågasättas? Är det den rätta tolkningen? Jag har också förstått att Naturvårdsverket har sagt att det nu får vara stopp ett tag på utbyggnad av ytterligare kolfilteranläggningar innan man vet om de är bra eller inte. Är det riktigt? Det finns många som hävdar att om vi hade haft motsvarande resultat hos en privat verksamhet, i industrin t.ex., så hade det varit stora braskande rubriker i tidningarna, och man hade pratat om skandal. Det finns miljöchefer från t.ex. Trollhättan, Skövde och Göteborg som har agerat, och som tycker att den reningsteknik vi har är under all kritik. Ska jag räkna med att kolfilter i stora krematorier är ett passerat stadium?
Fru talman! Jag tror att vi är överens, Gudrun Lindvall och jag, om det allvarliga i situationen med de här utsläppen. Vi är nog också lika besvikna över att den teknik som man har satsat på inte har visat sig fungera. Jag tror att vi även är överens om att det är bra att man nu undersöker vad som händer och hur tekniken fungerar. Självfallet måste man också, som jag ser det, undersöka alternativa tekniker. Jag är inte lika stor expert på selentekniken som Gudrun Lindvall, så jag utgår tills vidare från att Gudrun Lindvalls starka lovord för den tekniken är riktiga. Jag utgår också från att detta finns med i de bedömningar som man kommer att göra framöver. Jag tror slutligen att vi är överens om att det är de som bedriver verksamheten som har ansvaret för sina utsläpp. Myndigheterna har sitt ansvar i att hjälpa till med utvärdering, forskning, råd och anvisningar för den här viktiga verksamheten. Det håller man särskilt på med på Naturvårdsverket.
Fru talman! Jag tackar för det. Jag är naturligtvis ingen expert på detta, men eftersom det har varit en fråga som har engagerat mig har jag försökt inhämta det som många har sagt under några år nu. Problemet har alltså varit att tidigare har de ansvariga myndigheterna bundit upp sig vid teknik. Betyder det här svaret att nu är det viktigt att myndigheterna provar olika tekniker och att man också ska se om den här tekniken som jag har beskrivit kanske ensam eller i kombination med andra tekniker kan visa sig vara en framkomlig väg? Naturvårdsverket har nämligen tidigare sagt att man har varit skeptiskt till att använda selen därför att det finns risk för att det ska komma ut selen i naturen. Detta är mycket märkligt. I Finland gödslar man med selen. Selen finns med i gödselmedel eftersom de skandinaviska jordarna är fattiga på just selen. Faktum är att många människor äter selen som kosttillskott. Betyder detta att den farhåga som Naturvårdsverket tidigare har haft inte ska användas som ett argument för att inte testa selenampuller? Ska jag tolka det så? Jag skulle verkligen önska att vi fick en mycket god tingens ordning. Jag håller helt med om att det är de ansvariga myndigheterna som ska komma ut med råd och som också ska följa upp detta. Problemet har varit att det har varit så svårt att följa upp resultaten. De ansvariga myndigheterna har krävt en rening, dvs. att det inte får komma ut kvicksilver i rökgaserna, och det gör det inte heller. Leverantörerna av anläggningarna har ofta garanterat en rening på 95 %, och om man mäter de utgående gaserna hittar man inget kvicksilver. Problemet är att det inte finns någon annanstans heller. När de nya råden kommer måste det klart framgå att kvicksilvret måste gå att ta om hand. Annars finns risken att det läcker ut på olika sätt, t.ex. rakt genom byggnaden eller från kolfiltret, vilket man har diskuterat, eller på andra sätt där man inte riktigt vet hur det går till. Kan vi vara överens om att den teknik och de råd som komma ska klart ska ange att det är viktigt att kvicksilvret eller kvicksilverseleniden, vilket det nu blir, kan samlas upp och hanteras på ett säkert sätt hos t.ex. SAKAB? Då är jag mycket nöjd och hoppas att den här interpellationen kan ses som ett steg framåt. Jag tror faktiskt att det är den andra interpellationen som jag har skrivit om kvicksilvret i krematorier. Jag är helt överens med ministern om att detta är ett problem som vi måste undanröja.
Fru talman! Det verkar som om vi är ganska överens om detta. Vi är också överens om att vi har för lite selen i Sverige och i vår kost. Nu kan det vara så att kvicksilverselenid inte har riktigt samma effekter som selen. Det faktum att man gödslar med selen i Finland innebär kanske inte att just kvicksilverselenid är någonting som man ska rekommendera, även om det är en stabil förening. Vi ska se till att klara ut det här problemet. Jag utgår från att myndigheten granskar alternativen utan att de får någon särskild pekpinne från miljöministern. Om man tidigare har kommit fram till att kvicksilverselenid är ett sämre alternativ än kolfilter, som man nu använder, måste naturligtvis det faktum att kolfiltren har visat sig inte vara bra göra att andra metoder blir med intressanta att studera.
Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp en gång till, men nu måste jag klargöra vad jag menar med selenet. Naturvårdsverket har sagt att man har varit rädd för att allt selen inte binds som kvicksilverselenid. Därför har man varit rädd för att grundämnet selen går ut i rökgaserna. Man är alltså inte rädd för kvicksilverseleniden utan för selenet. Det är detta som har varit lite märkligt när man å andra sidan gödslar med det i Finland. Kvicksilverseleniden ska givetvis tas om hand. Jag vill lika ogärna som någon annan ha ut kvicksilverselenid i naturen. Vi ska inte ha vare sig kvicksilvret eller kvicksilvrets föreningar i naturen, utan de ska tas om hand. Just den här metoden visar att man har goda erfarenheter av att ta hand om kvicksilverseleniden. Man får mer kvicksilver i kvicksilverseleniden än man faktiskt trodde att man hade lagt in när man började kremeringen. Man hittar det man har lagt på kistlocket, det som eventuellt kan finnas i amalgamet och man lyckas uppenbarligen också, enligt de resultat som finns, hitta kvicksilver på andra ställen i anläggningen som också binds som kvicksilverselenid och hamnar i kylslingorna och kan tas om hand. Jag tror att vi kommer att få återkomma till detta. Såvitt jag kan förstå har Naturvårdsverket gått ut med att just nu ska man inte bygga fler kolfilteranläggningar. Jag skulle vilja ta upp ett problem till. Det finns faktiskt ungefär 20 stora krematorier som har satsat upp till 10 miljoner på att bygga de här kolfilteranläggningarna. Kommer de att ha en möjlighet att få tillbaka pengarna från staten på något vis? De har ju egentligen förts bakom ljuset. De har använt en teknik som har varit godkänd av ansvariga myndigheter men som visat sig inte fungera.
Fru talman! Den sista frågan om huruvida det finns någon återbetalningsskyldighet vill jag inte ge mig in och spekulera i så här på rak arm. Grundprincipen är ju att det är de som bedriver verksamheten som är ansvariga för att följa de restriktioner som läggs på dem av miljöskäl. Mitt uppe i allt samförstånd utbröt det en liten missuppfattning. Jag har inte förstått det så att Naturvårdsverket har sett problem med att rent selen kommer ut i naturen, utan att det är just möjligheten att på ett bra sätt ta hand om kvicksilverselenid som har varit problemet. Men om det är som Gudrun Lindvall säger, är vi nog överens även på den punkten.

Fru talman! Maria Larsson har ställt ett flertal frågor till socialministern. För det första vilka åtgärder ministern avser att vidta för att de länsvisa och mellankommunala överenskommelserna ska få fortlöpa tidsperioden ut innan ett nationellt utjämningssystem träder in. För det andra hur ministern avser att agera för att de utjämningsfaktorer som ska ligga till grund för ett nytt nationellt utjämningssystem ska vara för kommunerna opåverkbara faktorer. För det tredje vilka åtgärder ministern avser att vidta för att ta fram underlag om andra ansvars och finansieringsmodeller än de nu skisserade. Slutligen för det fjärde om socialministern avser att lägga förslag i vårpropositionen om ett nytt utjämningssystem för LSS. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Bakgrunden till interpellationen är ett förslag om utjämning mellan kommuner av kostnader för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget har utarbetats av en särskild arbetsgrupp och har nyligen remissbehandlats. År 1998 kostade verksamheten 15 miljarder kronor. Kostnaderna är ojämnt fördelade mellan olika delar av landet och mellan kommuner, huvudsakligen beroende på landstingens tidigare lokalisering av vårdhem och andra verksamheter för LSS till vissa kommuner. Spridningen är stor mellan kommunerna både vad avser insatser och kostnader för verksamheten enligt LSS. I samband med övertagandet av omsorgen från landstingen till kommunerna har frivilliga länsvisa och mellankommunala överenskommelser träffats i kommunsektorn. Beroende på omfattningen och kostnaderna i länen finns det olika typer av system som reglerar detta. Lagstödet för de mellankommunala utjämningssystemen finns i 17 § i LSS. Systemens varaktighet är mycket varierande mellan länen och sträcker sig i ett flertal fall över mycket långa tidsperioder, medan andra system innehåller en snabbare avtrappning av de mellankommunala utjämningsbeloppen. Det finns exempel på län, där kommunaliseringen skedde tidigt, där systemen redan har avvecklats. Den första frågan gäller om regeringen avser att låta de länsvisa och mellankommunala utjämningssystemen få fortlöpa tiden ut även om ett nationellt system införs. De mellankommunala utjämningssystemen avser emellertid endast den verksamhet som landstingen hade vid huvudmannaskapsförändringen, vilket innebär att funktionshindrade personer som tillkommit sedan dess inte beaktas i den nuvarande utjämningen inom länen. Det förslag som arbetsgruppen presenterat avser kostnaderna för hela LSS verksamheten, således för insatser som beslutats efter år 1996. Ett genomförande av arbetsgruppens förslag skulle därmed innebära att förutsättningarna för de länsvisa utjämningssystemen helt förändras. Hur de länsvisa systemen ska hanteras vid införandet av ett nationellt system är en av de frågor som regeringen ska ta ställning till. Arbetsgruppen utgår från att grunden för de mellankommunala utjämningssystemen inom länen faller. I annat fall skulle dubbel kompensation ges. I den andra frågan efterlyses åtgärder för att ett utjämningssystem ska grundas på opåverkbara faktorer. Arbetsgruppen anser emellertid att det inte finns några strukturella faktorer som kan förklara de kostnadsskillnader som finns vad gäller LSS. I första hand beror kostnadsskillnaderna på individuella behov och att verksamheten har koncentrerats till vissa kommuner. Mot denna bakgrund anser arbetsgruppen att LSS-utjämning inte ska ingå i nuvarande kostnadsutjämningssystem utan göras i ett separat utjämningssystem, eftersom det finns en risk att kommunala beslut påverkar utfallet. Detta var också en av utgångspunkterna för arbetsgruppens uppdrag. Den tredje frågan gäller huruvida det finns andra ansvars och finansieringsmodeller än de nu skisserade. Jag vill framhålla att regeringen sedan 1991 har utrett denna fråga i ett antal olika arbetsgrupper och utredningar. Den senaste arbetsgruppen hade i uppdrag att överväga en utjämning antingen i form av ett särskilt statsbidrag eller ett särskilt utjämningssystem. Gruppen konstaterade att om staten skulle ersätta kommuner med höga standardkostnader genom motsvarande minskning av det generella statsbidraget skulle det strida mot de principer som valts för övriga kommunala verksamhetsområden i kostnadsutjämningssystemet. Gruppen föreslår därför ett särskilt utjämningssystem. Den modell som arbetsgruppen föreslår ska nu övervägas i det fortsatta beredningsarbetet. Den avslutande frågan gäller om regeringen avser att lägga förslag i vårpropositionen. Det förslag som arbetsgruppen har presenterat har remissbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Inriktningen är att ett nytt system bör kunna träda i kraft år
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Det är dock inte särskilt tydligt och jag tycker att det finns stor anledning för oss att fortsätta det här samtalet. Jag oroar mig mycket över att svaret i sin otydlighet kan innebära att regeringen faktiskt planerar att genomföra ett nationellt utjämningssystem med för kommunerna påverkbara faktorer som bryter sönder nuvarande mellankommunala överenskommelser och som kommer att tvinga kommuner till omfattande skattehöjningar. Jag vädjar till statsrådet att inte hasta fram ett dåligt förslag som kan genomföras redan 2001. Det innebär i praktiken att förslaget måste presenteras redan i vårpropositionen. Varför hastar det så? Vem är det som driver på? Jag tror att det här snarare gäller för statsrådet att simma lugnt. De mellankommunala överenskommelserna löper ju. Det är ingen ko på isen. Arbetsgruppen har faktiskt reserverat sig mot sitt eget beslut. Följande läser jag direkt ur skrivelsen: Modell ett bör användas under förutsättning att ett nytt system ska införas 2001. Om ett införande av nytt system kan ske vid en senare tidpunkt bedömer vi att en modell baserad på behovsbedömning enligt modell två på sikt kan vara en möjlig vidareutveckling. Man underkänner alltså själv modell ett och säger att modell två är bättre men behöver lite mer tid för bearbetning. Bristerna i det förslag enligt modell ett som arbetsgruppen lägger fram är så uppenbara. Låt mig peka på några. Det kommunala skatteutjämningssystemet fick efter blod, svett och tårar strukturfaktorer som ändå får betecknas som opåverkbara. Detta var en viljeinriktning som krävde en ansträngning men som i stort sett ändå lyckades. Att då införa ett nytt utjämningssystem vid sidan av, med påverkbara faktorer för LSS-verksamheten, är verkligen att ta ett steg bakåt. Utredarna medger ju själva att de inte har hittat något bra system. Ändå verkar statsrådet beredd att genomföra ett dåligt system i brist på annat. Jag menar att nya försök måste göras. Det nuvarande mellankommunala utjämningssystemet baseras på landstingens tidigare kostnader. Men om utredningens förslag skulle gå igenom får varje enskild kommun stå för andra kommuners kostnader med pengar som man har erhållit för sitt eget landstings kostnadsnivå. Sedan har det tillkommit utgifter, ändå tycks detta system inte riktigt rimligt. I varje fall drabbar det kommuner på ett orimligt sätt. Jag skulle vilja ta ett exempel från mina hemtrakter. I Jönköpings län finns fyra intilliggande kommuner som kallas för GGVV-området. Det är Gnosjö, Gisslaved, Vaggeryd och Värnamo. Relativt små kommuner med likartad struktur. Vaggeryd och Gisslaved har tidigare haft institutioner och har flera LSS, vilket naturligtvis bör medföra en högre tilldelning. Men proportionerna blir orimliga. Om förslaget skulle gå igenom skulle Gnosjö kommun få betala in 770 kr per invånare till utjämningssystemet för LSS. Gisslaveds kommun får betala in 493 kr per invånare. Vaggeryd får i stället För Gnosjö kommuns del skulle detta innebära en kostnadshöjning på 8 miljoner kronor till systemet. Det innebär i praktiken en skattehöjning med 75 öre. Ingen av kommunerna har naturligtvis haft beredskap för det som skulle komma. Och min fråga är: Tycker statsrådet att det är rimliga konsekvenser som följer på det förslag som arbetsgruppen föreslår?
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Maria Larsson för att ha ställt interpellationen, men framför allt vill jag tacka statsrådet Lövdén som i det här svaret och i andra sammanhang, som jag uppfattar det, har visat sig mycket angelägen att hitta ett system som löser problemen i denna fråga. Det är högst väsentligt och ligger i allas intresse att detta får sin lösning, därför tycker jag, till skillnad från Maria Larsson, att det är bra att regeringens inriktning är att ett nytt system ska kunna träda i kraft år 2001. Men jag vill börja i en annan ända och säga att i grunden handlar frågan om att ge de funktionshindrade bästa möjliga vårdalternativ, vilket lagen en gång avsåg. Därför är det viktigt att trygga de riksangelägna verksamheterna så att de får fortleva och utvecklas vidare. Men det är, precis som har nämnts här tidigare, stora skillnader mellan kommunernas kostnader och insatser för LSS. För att ta ett exempel: Södertälje kommun har en mycket omfattande verksamhet för människor med svåra funktionshinder. Utöver den verksamhet som drivs i kommunens egen regi finns en speciellt inriktad enskilt driven verksamhet som är av stort intresse för hela landet. Det gäller en verksamhet som har en s.k. läkarpedagogisk eller socialterapeutisk inriktning, som specialiserar sig på barn och vuxna med utvecklingsstörning och autism. Vissa kommuner, som Södertälje, får ta ett mycket stort nationellt ansvar, därför är det ett stort problem, inte minst för de mindre kommuner som har en stor andel insatser enligt LSS. Jag kan nämna en mycket liten kommun, Nykvarn, som ligger i närheten av Södertälje. Det är för övrigt en ny kommun vars kostnader för denna verksamhet uppgår till ungefär 8 % av den totala kommunala budgeten. Den hittillsvarande lagstiftningen har tyvärr hindrat kommuner från att samverka kring uppbyggnaden av specialverksamheter, eftersom kommunen där verksamheten placeras riskerar att få hela kostnadsansvaret. Då måste man ställa sig frågan: Vilka kommuner kommer att vara beredda och intresserade av att starta och driva verksamheter med speciell eller annorlunda inriktning när man samtidigt hotas av att få över kostnader från andra kommuner? Detta drabbar i slutändan bara personer med omfattande omvårdnadsbehov som kan få svårt att få rätt insats enligt LSS. Det är därför mycket viktigt att det system som regeringen kommer att föreslå stimulerar kommuner och privata vårdgivare att starta och driva LSS-verksamhet som kan tillgodose de funktionshindrades behov och ge dem goda levnadsvillkor. Frågan är mycket väsentlig för kommuner i samma situation som t.ex. Södertälje. Men framför allt är frågan viktig för att upprätthålla en god omsorg och levnadsstandard för människor med funktionshinder. Lagens intentioner kan aldrig ha varit att försvåra etableringen av specialiserade insatser i privat och offentlig regi. Det är en nationell angelägenhet att specialkompetens för funktionshindrade kan erbjudas även i framtiden. Jag vill därför sluta med att säga att det inte får bli ett spel mellan kommunerna om vem som ska betala. Denna risk blir uppenbar om man inte har ett system som tar hänsyn till de verkliga kostnaderna.

Fru talman! Jag har tagit del av svaret på den interpellation som Maria Larsson har framställt om utjämningskostnaden när det gäller LSS och tackar henne för det. Jag tackar också för och känner en viss tillfredsställelse över det svar som Lars-Erik Lövdén delgav oss här i dag. Jag vill ändå peka på några saker, men jag tänker inte gå in på de tekniska detaljerna. Jag anser att det måste vara en självklarhet att det i Sveriges välfärdssystem inte ska vara de funktionshindrade som kommer i kläm när det gäller betalningsansvaret, och jag hoppas att ministern är av samma uppfattning. Många kommuner känner i dag oro inför vem som ska betala eller om en kommun som träffat ett avtal upphör med att betala. Det är ganska lätt att förstå att kommunpolitikerna känner oro inför detta. I Kronobergs län, där jag kommer ifrån, möter man dagligen denna oro hos politikerna. Det är viktigt att man inte tar hänsyn ur ekonomisk aspekt. Kommungränserna får inte vara det viktigaste, utan den funktionshindrade individen ska sättas i centrum. Med det förslag som nu har varit ute på remiss om utjämningssystemet kanske man kan lösa detta. I en av Kronobergs läns lokaltidningar Smålänningen står det i dag att läsa om ett fall där en tvist har uppstått mellan två kommuner. Jag tänker läsa ett stycke ur denna artikel. I ingressen till artikeln står det: Älmhults kommun slipper betala omkring 1 miljon kronor till Växjö kommun för den omsorg som en person från Älmhult fått enligt LSS i Växjö. Växjö kommun gräver ned stridsyxan och väljer att inte stämma Älmhults kommun. Men man är fortfarande övertygad om att man har rätt och anser att Älmhult rent moraliskt bör betala. Vidare: I det aktuella fallet handlar det om en person från Älmhults kommun som numera bor och är folkbokförd i Växjö. Älmhults kommun har tidigare betalat vård och boende för personen och har enligt en överenskommelse med Växjö kommun fått pengar tillbaka av landstinget genom skatteväxling. Växjö kommun ansåg att Älmhults kommun handlade moraliskt fel genom att bryta den överenskommelse som fanns mellan kommunerna och dessutom krävde tillbaka pengar som man redan fått kompensation för genom skatteväxling. Sedan går det vidare ungefär i samma anda genom hela artikeln. Konsekvenserna blir att Växjö kommun anser att de får betala 1 miljon kronor utöver vad man har planerat i sin budget. Detta är bara ett av många exempel på hur det är ute i kommunerna och hur diskussionerna går. Detta kan vi inte acceptera utan det måste vara de funktionshindrade som sätts i centrum så att de inte kommer i kläm. När man läser sådant här i tidningen kan man också ställa sig frågan hur de funktionshindrade och de anhöriga upplever detta.
Fru talman! Carina Adolfsson och Cinnika Beiming har ju pekat på precis det som det handlar om, nämligen att med nuvarande system har vi en ovärdig attityd gentemot de funktionshindrade. De blir något vi handskas med och krigar om mellan kommunerna. Var finns intresset hos de kommuner som har byggt upp en bra verksamhet riktad till de funktionshindrade att ta emot fler och ge dem en kvalificerad vård och tillvaro, när de i dag inte ser någon möjlighet att få kostnadstäckning för de ökade kostnader som detta för med sig? När man läser sådant som Carina Adolfsson refererade till är det direkt ovärdigt gentemot denna väldigt utsatta grupp av människor i Sverige som har väldigt stort vårdbehov att vi i dag inte har ett system som innebär en solidarisk finansiering. Detta är en fråga, Maria Larsson, som har diskuterats, ältats och utretts sedan 1991. Nu befinner vi oss i en situation där vi måste lösa den, och vi måste lösa den på ett solidariskt sätt mellan kommunerna. Maria Larsson säger att jag har gett vaga besked. Ja, det är möjligt att jag har gett vaga besked om exakt hur systemet ska vara utformat. Något annat kan kanske inte heller Maria Larsson begära eftersom vi är inne i en beredningsprocess där vi tittar igenom remissynpunkterna som har kommit från kommunerna, Kommunförbundet och andra intressenter. Men det klara besked som jag har gett är att inriktningen är entydig. Vi ska lägga fram ett förslag som kan träda i kraft den 1 januari 2001. Och det behöver inte komma i vårpropositionen. Det kan komma i en särproposition. Jag tror att det är alldeles nödvändigt för de funktionshindrades skull och för att vi ska komma bort från den ovärdiga behandling som de i dag utsätts för att vi får ett fungerande utjämningssystem. Det är min bestämda inriktning att vi ska få ett sådant system att fungera från den 1 januari 2001.
Fru talman! Ja, det är ett ovärdigt system när individen inte får stå i fokus. Det har vi varit överens om i diskussionen. Det är väldigt olyckligt när individen får stå tillbaka för konflikter mellan kommuner. Men det är det som är problemet med det nya system som förordas av arbetsgruppen, det system som kallas för modell ett. Det kommer att få precis dessa konsekvenser också fortsättningsvis. Det är därför som jag med tydlighet har reagerat i den här frågan. Jag tycker att vi kunde titta på några andra sätt, solidariska sätt, precis som statsrådet är inne på. Jag tycker att regeringen borde överväga ett statligt övertagande av LSS-verksamheten. Kommunerna borde ha större svängrum än att vara statens förlängda arm och få sitta emellan vid bristbehov. Svenska Kommunförbundet har tittat på det här och menar att verksamheter som är så hårt reglerade som LSS inte bör finansieras med kommunalskattemedel och generella statsbidrag, eftersom det i praktiken inte finns någon möjlighet att pröva dessa utgifter i den årliga budgetprocessen. Det logiska är kanske att kommunerna av staten garanteras tillräckliga resurser och de nytillskott som krävs för att de ska kunna utföra sina skyldigheter enligt LSS. Ett specialdestinerat statsbidrag kan finansieras genom en motsvarande engångsjustering av det generella statsbidraget till kommunerna. Det är en väg att gå som inte är tillräckligt utredd och prövad. Sedan har jag ett förslag om att man - för att verkligen göra det individuella valet möjligt - skulle titta på ett system som är i enlighet med LASS, dvs. när biståndsbehovet är bedömt ska pengen betalas ut till den enskilde som väljer vem som ska utföra tjänsten. LASS har fungerat mycket bra ur den synvinkeln. Ta tid, statsrådet, för ett ordentligt genomarbetat förslag där faktorerna är opåverkbara för kommunerna! Jag upplever det som att det statsrådet säger här är att det system som föreslås inte heller får de önskade effekterna när det gäller att komma till rätta med det som vi är överens om är ett ovärdigt system. Då tycker jag att det är viktigt att inte förhasta sig och lägga fram någonting som kommer att skapa negativa konsekvenser och som sår split och splittring för lång tid framöver. Vi är alla väl medvetna om vad dåliga system kan ställa till med. Arbetsgruppens egna reservationer och remissinstansernas kritik är värda att ta på allvar för att man ska få till stånd ett långsiktigt uthålligt system. Därför hoppas jag att det inte kommer något förslag i vårpropositionen och att man inte lägger fram ett förslag som träder i kraft år 2001. Det får inte bli så vägledande att man lägger fram någonting som inte är till gagn för individen och som inte blir solidariskt finansierat.
Fru talman! Det som verkligen inte skulle vara till gagn för de funktionshindrade är ju att man fortsätter att utreda ytterligare ett antal år. Jag sade i mitt förra inlägg att detta har utretts sedan 1991, i tio år, och man har ännu inte kommit fram till någonting. Vi har prövat den ena vägen efter den andra och alla förslag har blivit utsatta för kritik. Vi måste komma fram nu. Det som är på gång är en bristande solidaritet och ett bristande ansvarstagande mellan kommuner när det gäller denna utsatta grupp funktionshindrade. Därmed har jag inte sagt att det är exakt det förslag som arbetsgruppen har lagt fram. Vi bereder nu förslaget utifrån de remissynpunkter som har kommit in. Jag kan ändå konstatera att det finns många remissinstanser som är positiva till modellen i huvuddrag. Från Kommunförbundet har man sagt att det i stället ska införas ett specialdestinerat statsbidrag. Detta är jag något tveksam till. Vi har ju andra verksamheter som är hårt reglerade från statens sida, exempelvis inom hälso och sjukvården och skolan, som vi har hanterat inom ramen för ett utjämningssystem och kompletterat med generella statsbidrag för att ge kommunerna frihet att själva göra prioriteringar. Min bestämda ambition är att kunna lägga fram ett förslag som träder i kraft den 1 januari 2001. Det är i dag orimliga förhållanden där de funktionshindrade kommer i kläm. Jag stöter på väldigt många representanter för kommuner när jag reser runtom i landet som säger till mig: Ni måste göra någonting. Vi klarar inte längre av att bära kostnaderna. Nu är det ett tjafs om folkbokföringen också. Vi kan inte låta det här rulla några år till, för då tappar vi kontrollen helt över situationen. Än en gång: Mitt svar är att vår ambition är att lägga fram ett förslag som ska kunna träda i kraft den
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för debatten, och jag hoppas att några av de synpunkter som har framförts här kan tas till vara i det beredningsarbete som regeringen förmodligen håller på med. Jag skulle vilja upprepa två frågor som jag tycker inte har blivit tillräckligt belysta av statsrådet. För det första: Menar statsrådet att det förslag som arbetsgruppen har kommit fram till håller måttet vad gäller att sätta individen i fokus, eller riskerar det att bli split och splittring mellan kommuner? För det andra den fråga som jag ställde i allra första frågeomgången och som jag inte fick något svar på: Är de ekonomiska konsekvenserna av modell ett för kommunerna rimliga med tanke på hur stora summor det handlar om som ska överföras mellan kommuner?
Fru talman! Maria Larsson får ursäkta mig, men vi sitter just nu och bereder det här förslaget och tittar på de synpunkter som har kommit in både från de kommuner som får betala till systemet och från de kommuner som får ett positivt utfall av systemet. Vi håller på att analysera synpunkterna och bereder frågan. Jag återkommer med det förslag som regeringen ska lägga på riksdagens bord när vi har bearbetat materialet. Jag kan inte ge några exakta besked i dag om hur det slutliga förslaget blir utformat. Men ambitionen och inriktningen är klar: Vi ska lösa problemet med ett utjämningssystem som kan träda i kraft den 1 januari 2001.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att öka möjligheterna till kvinnors deltagande i planering av bostäders utformning. Vidare har Ulla-Britt Hagström frågat vilka direktiv jag är beredd att ge den utredning som ska se över frågan om möjligheter till s.k. ägarlägenheter. Bostadspolitiken är en väsentlig del av välfärdspolitiken. Rätten till en god bostad till en rimlig kostnad är ett viktigt mål för samhällets insatser på det bostadspolitiska området. Dagens och framtidens bostadssökande ska kunna erbjudas fullvärdiga bostäder inom ett allsidigt och väl sammansatt bostadsbestånd som möter olika hushålls behov. Inte minst för att skapa förutsättningar för ökad integration är det viktigt att det i bostadsområdena finns en blandning av olika upplåtelseformer. Utformningen av bostäder och boendemiljöer, bostädernas lokalisering i förhållande till andra verksamheter och möjligheterna att förflytta sig mellan stadens och bygdens olika delar påverkar på ett avgörande sätt villkoren för mäns och kvinnors vardagsliv. Det är därför viktigt att kvinnors delvis annorlunda erfarenheter, värderingar och prioriteringar i större utsträckning får påverka bostadsplaneringen och bostädernas utformning. Inom flertalet organisationer och folkvalda organ som är knutna till samhällsbyggandet råder en mycket skev maktfördelning till kvinnornas nackdel. Kvinnor är till stor del frånvarande vid de beslut som utövar ett avgörande inflytande på människors vardagsliv. Så är t.ex. endast 20 % av styrelseledamöterna i SA BO-företagen kvinnor. Ett ökat inflytande för kvinnor över boende och planering är därför främst en demokratifråga, men kan också ses som ett viktigt led i ett förstärkt brukarinflytande. Som jag i olika sammanhang framhållit anser jag att det är angeläget att kommunerna i större utsträckning engagerar sig i bostadsförsörjningsfrågorna. Förbättrade möjligheter för kvinnor att delta i bostadsplaneringen och i planeringen av bostädernas utformning är också frågor som i första hand måste lösas på den lokala nivån. Avslutningsvis tar jag upp frågan om direktiven till utredningen om ägarlägenheter. Jag räknar med att regeringen kommer att besluta om direktiv till utredningen inom den närmaste månaden. I utredarens uppdrag kommer troligen att ingå att se på i vilken utsträckning ägarlägenheter - vid en jämförelse med hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter - ger möjlighet att vidmakthålla eller öka kvaliteten i boendet.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Lövdén. Orsaken till att jag vill ställa denna interpellation är att jag tycker att bostadsmarknaden i dag alltmer hamnar i ekonomiska diskussioner. Jag har läst undersökningen De boendes användning och värdering av nya lägenheter av Ulla Westerberg och Jan Eriksson, som publicerades i mars 1998. Jag tycker att den tar upp många intressanta aspekter vad gäller olika hushåll med skilda krav, för det är ju faktiskt så att en bostad ofta bebos av olika hushåll efter varandra och att dessa har skilda krav. Det intressanta är också hur mycket tid man använder i bostaden. av de boende, var fjärde studerar, går i förskola eller skola. Anmärkningsvärt är att drygt 30 % av de boende vistas i bostaden större delen av sin vakna tid. Det är alltså drygt tre av tio som är i bostaden i princip hela sina vakna tid. 15 % har svarat att något fysiskt eller psykiskt handikapp finns. Den största gruppen handlar om personer med astma och allergiproblem. Här har t.ex. innemiljön mycket stor betydelse. Därför skulle jag vilja vädja till bostadsministern att skapa ett nationellt program, Det sunda huset. Jag har diskuterat detta med miljöministern. Kraven på bostäder ändras hela tiden. När man tidigare har talat om kvinnors roll i bostadsutformningen har det mycket handlat om badrum och kök. Men den undersökning som jag hänvisar till visar på att kökens roll håller på att tonas ned. Endast en femtedel väljer köket som favoritplats. Däremot får badrummet högst betyg. Hälften anger vardagsrummet som favoritplats. Undersökningen visar också att folk har tröttnat på det vanliga och vill ha okonventionella lösningar. Likriktningen har varit alldeles för påfallande. Det finns flera frågor kring användbarhet, tillgänglighet, mångsidighet, valfrihet, karaktär, ytekonomi osv. Fru talman! Med anledning av detta måste det vara fel att beskatta bostäder som nu görs. Att t.ex. energibesparande åtgärder ger högre fastighetsskatt kan inte vara genomtänkt politik, inte heller att lägga på värdeökning för en diskmaskin som är högre än inköpspriset. Vi måste ju anpassa oss till människors nya levnadsvanor. Det blir ju också ett straff mot jämställdheten att praktiska hjälpmedel i hemmet beskattas. Det var skrämmande siffror som bostadsministern redovisade. Men samma undersökning visar att 90 av SABO-företagen inte har en enda kvinna i sina styrelser, så det går att hitta ännu värre ting. Vidare säger normaliseringsprincipen att personer med funktionshinder ska kunna leva ett värdigt liv, vilket ställer krav på bostäder. IT-utvecklingen öppnar nya möjligheter och ställer andra krav på bostäder. Statusen höjs i många bostadsområden. Jag skulle vilja fråga hur ministern ser på frågan om kvinnors roll. Jag har fått svar från kommunerna och SABO-företagen. I alla departement ska det ju finnas en policy för mainstreaming och även inom det område som räknas till bostadsministerns. Jag tror att kvinnorna har mycket att göra här. Läser vi t.ex. kända författare får vi ofta veta mycket om barndomshemmet. Det gäller uppväxtmiljön, som är oerhört viktig. Där spelar fortfarande kvinnorna en väldigt stor roll.
Fru talman! Jag tycker att det här är en viktig interpellation. Det är ju traditionellt så att de här, om jag uttrycker det så, hårda områdena som stadsplanering, bostadsfrågor, gatufrågor och tekniska förvaltningar, har varit väldigt mansdominerade. Så är det också fortfarande. Jag nämnde i mitt svar siffror på hur det ser ut i SABO-företagen. Det är klart att de politiska partierna där har ett mycket stort ansvar på den lokala, kommunala nivån för att se till att vi får en jämn könsfördelning. Jag ska inte skryta med socialdemokraternas andel när det gäller SABO-företagen. Den ligger på 29 % kvinnor, och det är naturligtvis för dåligt. Kristdemokraterna ligger något sämre till med bara 10 % kvinnor. Så visst har vi på olika håll, både Ulla-Britt Hagström och jag, anledning att se till att vi ökar kvinnornas representation i de beslutande organen ute i kommunerna, där de väsentliga samhällsplaneringsfrågorna och bostadsfrågorna avgörs. Det ansvaret måste vi gemensamt ta på oss. Jag kan också dela Ulla-Britt Hagströms uppfattning att vi ibland när vi pratar om bostadspolitik och byggande är väldigt inriktade på ekonomin. Vi kanske inte för ett resonemang omkring kvalitets och funktionskraven och omkring den förändring som sker i fråga om attityden till boendets funktion. Det har ju skett väldigt mycket. Ulla-Britt Hagström åberopar den undersökning som har gjorts inom ramen för ett uppdrag som Boverket har fått från regeringen. Där visas det klart att den typ av lägenheter som vi byggde på 60-, 70 och 80-talen, och delvis bygger fortfarande, kanske inte alla gånger stämmer så väl överens med den efterfrågan och de krav på innehåll som de bostadssökande har. En spännande diskussion kring kvalitets och funktionskraven är vi alltså betjänta av inom ramen för den bostadspolitiska debatten.
Fru talman! Lars-Erik Lövdéns svar gör mig stimulerad att fortsätta. Jag har inte riktigt fått svar på detta med mainstreaming-tanken på regeringsnivå. Det är väldigt viktigt att i kommunerna och överallt verka för detta. Men om det t.ex. saknas kvinnliga experter på bostadsområdet, har ministern försökt att få tag på utländska kvinnliga experter? Har man sträckt sig längre än att konstatera att det är svårt? Jag undrar också på vilket sätt statsrådet för kommunerna har påtalat deras ansvar för att aktivera kvinnor i bostadsutformingen. Det finns många frågor där kvinnor behöver och måste påverka. Ett område är t.ex. brottsförebyggandet. Det var en enkät med 10 000 personer som hade tillfrågats om vad som var viktigast för boendet. Att det ska vara tryggt och säkert hamnade högst upp på listan. Den här undersökningen gjordes i nordvästra Stockholm, i Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå, Gävle, Kalmar och Östersund. Jag har diskuterat den här frågan tillsammans med Rigmor Stenmark och statsrådet tidigare. Jag tycker att det är intressant. Bland de äldre framkom att gott rykte för ett bostadsområde var mycket viktigt. När vi nu håller på med t.ex. ombyggnads och förtätningsverksamhet, vi behöver bygga mycket, kommer vi också in på olika miljöer som många vill bevara. Jag vill faktiskt påstå att männen har rivit för mycket. Det är möjligt att kvinnorna också har skuld i detta, för vi har inte stått där och sett till att husen inte kunnat rivas. Det är viktigt att de kulturhistoriska och estetiska miljöerna inte äventyras. Arkitekturen är ett uttryck för olika tiders livsstil och levnadsförhållanden. Då är det viktigt att det handlingsprogram som riksdagen antog våren 1998 för arkitektur, formgivning och design verkligen får genomslagskraft. Det har också visat sig att vackra, tilltalande miljöer klarar sig längre från klotter och annan förstörelse. Jag har sett att en av 90-talets verkliga kriskommuner, Hällefors, har ställt ut ett sextiotal skulpturer och andra konstverk på ett område. Det har gjort väldigt mycket för områdets status. Under mångmiljonprojektets uppbyggnadstid försvann ju det sköna och det vackra. Det skulle vara snabbt och effektivt. Det får vi i dag reparera när det gäller segregationen, miljöförstöringen och fulheten. Det är skönt att man i dag har börjar använda lite mer fantasi igen, för ett samhälle måste vara livfullt och inbjudande. Jag blev därför väldigt förvånad när jag läste Högskoleverkets krav för en arkitektexamen. Först nu inför den 1 januari år 2000 kräver man i arkitektexamen att det ska ingå att kunna förvalta och förnya, krav på långsiktig ekologisk hållbarhet samt krav på kvalitet och skönhet. Det har alltså kommit så sent. Sedan, fru talman, var det frågan om ägarlägenheter. Vi frågar ju nu stående om detta eftersom vi måste få bra svar. Jag får till svar att direktiven kommer att innehålla kvalitet. Men det står ingenting om ekonomi och stimulans. Det här är faktiskt en form som har diskuterats sedan slutet av 1800-talet. Det är en upplåtelseform som finns i Danmark, Norge, Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien osv. Man skulle vilja veta lite mer än bara om kvaliteten. Man skulle vilja veta om boendet kan bli billigare, om pantvärdet för lägenheter, om brukarinflytande och om huruvida samhällsekomomin uppmuntras genom detta på grund av att man tar egna lån och sparar till insatser och så. Slutligen undrar jag: Finns det någon heltäckande undersökning som visar hur människor i olika skeden av livet vill bo eller är det dags att ta fram en sådan?
Fru talman! Det är möjligt att regeringen har mycket att säga till om och ett stort inflytande. Ibland är det nog så. Men när det gäller att utse kommunalt förtroendevalda tror jag att ansvaret ska ligga på de politiska partierna. Det är väl bra att Ulla-Britt Hagström går tillbaka till sitt eget parti och säger att det inte duger att 10 % av styrelseledamöterna i SA BO-företagen är kvinnor medan resten, 90 %, är män. Det är ett konkret, praktiskt exempel på något som Ulla-Britt Hagström kan ta itu med inom sitt eget parti. Jag lovar att jag ska göra vad jag kan inom mitt parti. Det är alldeles uppenbart att de här traditionella, tekniska samhällsplanerande verksamheterna har dominerats av män i alltför stor utsträckning. Här har vi ett stort ansvar gemensamt för att se till att vi får en jämn könsfördelning och kan ta till vara de delvis andra intressen och erfarenheter som kvinnor har på det här området och kan tillföra samhällsplaneringen och bostadsbyggandet. Jag ska inte kommentera alla de frågeställningar som Ulla-Britt Hagström har varit inne på. När det gäller ägarlägenheterna räknar jag alltså med att regeringen kan anta direktiv inom de närmaste månaderna. Vi ska belysa ägarlägenheterna ur många aspekter. Jag har i mitt svar på interpellationen bara tagit upp kvalitetsaspekterna eftersom det var det som interpellationen berörde. Fru talman! Det behövs fler kvinnor inom samhällsbyggandet och samhällsplaneringen. Det har de politiska partierna ett stort ansvar för.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Lövdén. Jag ska gärna gå tillbaka till mitt parti och öka dessa 10 %. Men jag vill ha med mig ministerns mainstreamingkoncept. Jag vill veta hur regeringen tänker arbeta vidare för att få in kvinnor på alla områden. Det gäller ju även regeringens experter som man använder i olika sammanhang. Jag ska inte ta upp det här och nu, man jag har exempel som visar att det inte har kommit in kvinnor fast det självklart skulle ha varit så. Men får jag svar på detta med mainstreamingkonceptet ska jag givetvis gå tillbaka till mitt eget parti. Det är väldigt viktigt. I vårt parti driver vi också de frågor som jag nu gärna skulle vilja sluta med att nämna för bostadsministern. Det handlar om familjerna. Det är bara 60 % av barnfamiljerna som har råd att ge varje barn ett eget rum. Det hör ju också till detta med bostädernas utformning, till interpellationen, alltså den trångboddhet som nu har uppstått bland familjer som vill bo centralt i storstäderna. Svårast är det för ensamboende föräldrar som saknar ekonomisk bärkraft. Födelsetalen i Sverige är de lägsta sedan Tabellverkets tillkomst år 1749. Jag menar nu inte att bostadsministern ska lösa den frågan också. Men jag tror att bostadsproblematiken och även bostadsbidragens utformning kan ha en viss roll i om man vågar och önskar föda barn eller inte. Vi får jobba tillsammans med dessa frågor. Tack för en intressant debatt och ministerns engagemang.

Fru talman! Under ett kvarts sekel steg de nominella lönerna betydligt snabbare i Sverige än i vår omvärld. Samtidigt höjdes skatter och arbetsgivaravgifter kraftigt. Mellan 1970 och 1995 ökade de svenska företagens lönekostnader med 800 %. Men det blev väldigt lite kvar i våra plånböcker när skatt och inflation hade tagit sitt. I stället ledde dessa höga lönelyft till en snabb inhemsk inflation. De ledde till att vi förlorade konkurrenskraft, och de ledde till upprepade devalveringar. För varje gång blev Sverige fattigare. Från att 1970 ha haft den tredje högsta bruttonationalprodukten per capita i världen hade vi 1998 halkat ned till 18:e plats. Under 1990-talet har vi brutit den negativa spiralen av skenande löner och priser. Men det innebär inte att lönebildningen fungerar problemfritt. Vi har fortfarande högre generella löneökningar i Sverige än vad man har i våra konkurrentländer. Vi har framför allt en allt för dålig anpassningsförmåga och flexibilitet i vår inhemska svenska lönebildning. Vi ser nu på arbetsmarknaden hur alltfler flaskhalsproblem, vi ser hur de regionala obalanserna ökar och vi kan tydligt iaktta att den svenska lönebildningen inte klarar av att bidra till balans på olika delar av arbetsmarknaden. Ta byggsektorn som ett exempel. På de få orter där det byggs ökar löneglidningen i dag mycket kraftigt. Samtidigt är det totala byggandet fortfarande lågt, och byggarbetslösheten hög. Lönebildningen handlar om prissättning på arbete. Det är ett viktigt signalsystem i samhällsekonomin. Det är ju det som ger ekonomins aktörer information om hur kostnader, utbud och efterfrågan förändras, och det är efter de signalerna reagerar och förändrar sitt beteende. Det är naturligtvis viktigt att detta signalsystem fungerar. I ett fungerande signalsystem ligger också att lönebildningen måste stimulera, utveckla och motivera individerna. Det måste löna sig att förkovra sig och att utveckla sin kompetens. Den som gör ett bra jobb måste få bra betalt. Hur lönebildningen fungerar kommer i framtiden, precis som under 70 och 80-talets förlorade år, att ha en avgörande betydelse för vår välfärdsutveckling. Fungerar inte lönebildningen och signalsystemet i ekonomin kommer vi att få svårare att bibehålla en uthållig hög tillväxt. Vi kommer att få svårare att erbjuda nya jobb till de människor som i dag står utanför arbetsmarknaden. Allt detta vet regeringen om. Statsrådet Sahlin är här, vilket jag tror att vi alla sätter värde på. Mona Sahlin vet om detta, och regeringen vet om det. Man har t.o.m. gett ut en skrift, Nu gäller det jobben - lönebildningen i Sverige inför ett avgörande prov, som innehåller en massa kloka tankar och synpunkter kring lönebildningen och hur den ska fungera. Trots den vällovliga skriften har denna regering, i likhet med så många tidigare, gjort föga åt saken. Den proposition som vi ska ta ställning till senare i dag är väldigt innehållslös - det bidde knappt mer än en tumme. Det är en proposition som väsentligen handlar om två saker; obetydligt förlängda varseltider och inrättande av ett nytt medlingsinstitut. Det sistnämnda kommer i bästa fall inte att ha någon nämnvärd betydelse alls för lönebildningens funktionssätt, och i sämsta fall att innebära att vi tar några små steg mot mer av en statlig inkomstpolitik i vårt land. Trots allt som sägs i skriften uteblir alla strukturella reformer med anknytning till arbetsmarknaden. Återigen skjuter man alla sådana förändringar på framtiden. Nu kan man naturligtvis säga som Hans Andersson alldeles strax kommer att säga, nämligen att det inte behövs några strukturella reformer. Det går ju bra för Sverige. Vi har tillväxt. Det skapas nya jobb. Sanningen är ju den att det kanske är just i det ganska gynnsamma ögonblick som vi nu befinner oss som vi har anledning att försöka få till stånd de strukturella reformer som under en följd av år har uteblivit på arbetsmarknadsområdet, men som det är så viktigt att vi tar itu med om vi ska kunna möta en sämre konjunktur i morgon eller övermorgon. Jag skulle vilja peka på det som vi moderater uppfattar som fyra huvudproblem med regeringens förhållningssätt. Det första problemet är inte nytt. Det har vi sett flera gånger förut med socialdemokratiska regeringar. Regeringen vill inte ta sitt ansvar för lönebildningen. Man återkommer hela tiden i den här propositionen, liksom tidigare, till att lönebildningen väsentligen är parternas ansvar. Det är klart att avtal är bättre än lagstiftning. Jag håller gärna med om det. Men det innebär inte och kan inte leda till slutsatsen att arbetsmarknaden och lönebildningen är ett sådant exklusivt område att staten där helt ska dra sig tillbaka. Jag menar tvärtom att det är självklart att regering och riksdag har precis samma ansvar på det här samhällsområdet för att med lagstiftning ange de grundläggande spelreglerna och de ramar inom vilka aktörerna har att hålla sig. Det här understryks för övrigt också av att om lönebildningen fungerar dåligt drabbar det välfärden för alla samhällsmedborgare och inte bara för dem som företräds av arbetsmarknadens parter. Det andra problemet som jag vill peka på är att regeringen inte är opartisk i förhållande till de olika parterna på arbetsmarknaden. I praktiken menar jag, och jag är inte ensam om att mena det, att Socialdemokraterna och regeringen har tilldelat LO en vetorätt. Landsorganisationen och Hans Andersson har tillsammans i stort sett slaktat det som var innebörden av den utredning som förre generaldirektören Öberg gjorde och som har legat till grund för den här propositionen. I dag kan man notera att den huvudsakliga skiljelinjen faktiskt inte längre går mellan SAF å ena sidan och LO, TCO och SACO å den andra sidan. I väldigt många hänseenden går skiljelinjen i dag mellan å ena sidan LO och å andra sidan SACO, TCO och arbetsgivarna. Det är LO som i strid med övriga huvudorganisationer på arbetsmarknaden har velat tilldela det nya medlingsinstitut som föreslås i den här propositionen en normerande och samordnande roll på arbetsmarknaden. Det är LO som i strid med SAF, SACO och TCO har vägrat att bejaka en mer lokal och decentraliserad lönebildning. Det var Landsorganisationen som spräckte samtalen med de övriga huvudorganisationerna om en allians för tillväxt för drygt ett år sedan, och man gjorde det genom LO:s kompromisslösa krav på att centralorganisationerna ska spela en roll i löneförhandlingarna. Det är en ståndpunkt som inte delas av SACO, TCO och SAF. Det har gått så långt att SACO och arbetsgivarna gemensamt skrev till arbetsmarknadsutskottet inför vår behandling av regeringens proposition. Man skrev: "Vi vill fästa uppmärksamhet på den anmärkningsvärda beredning som därefter har ägt rum när det gäller förslagen i den nu aktuella lagrådsremissen. Regeringen har på punkt efter punkt fallit efter från kritik från LO. Det har kunnat noteras av envar genom den rapportering som förekommit i medierna under senare tid. Först sedan LO förklarat sig nöjd har ett slutligt förslag kunnat presenteras." SACO och SAF fortsatte i skrivelsen: "Det är därför enligt vår uppfattning inte acceptabelt att regeringen på det sätt som nu skett för en dialog med enbart LO och dessutom tilldelar LO en vetorätt. Detta gäller i särskilt hög grad om man dessutom betänker att lönebildningens funktionssätt ytterst har betydelse för alla medborgare. Genom att ge en part avgörande inflytande över spelreglerna för lönebildningen äventyras legitimiteten för avtalsförhandlingarna och kollektivavtalen som lönebildningsinstrument." Det är ord och inga visor, fru talman. Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna ville under utskottsarbetet att organisationerna skulle få komma till utskottet och utveckla sina synpunkter. Det förvägrade en majoritet i utskottet oss. Vi har i ett särskilt yttrande i betänkandet protesterat mot den handläggningen och mot det synnerligen ovanliga parlamentariska beteendet att en majoritet förvägrar minoriteten ett sådant inslag i beredningen, i all synnerhet som det inte på något sätt hade försenat utskottets behandling av ärendet. Jag vill gärna till protokollet understryka den protest som vi har avgett. Den tredje punkten där jag tycker att det är ett problem med regeringens förhållningssätt är lite grann en parallell till följsamheten mot Landsorganisationen. Det gäller den centralistiska syn som jag menar att regeringen har på lönebildningen. Hela propositionen är snäv. Den handlar egentligen bara om förhandlingssystemet och om hur man ska hålla de generella löneökningarna nere på en rimlig nivå. Sveriges framtid ligger naturligtvis inte i låga löner utan i marknadsanpassade löner. Då duger det inte med de traditionella centrala lönenormerna för hela arbetsmarknaden. I dag sker lönebildningen alltmer på marknadsmässiga villkor och är relativt oberoende av centrala kollektivavtal. 40 % av företagen med 50 % av de anställda omfattas för övrigt över huvud taget inte av kollektivavtal utan står utanför kollektivavtalssystemet. Det viktiga är att lönebildningen har blivit och kommer att bli alltmer lokal. I den privata sektorn sker den redan i stor utsträckning på bransch och företagsnivå. Även uppgörelser om sådana saker som arbetstider och kompetensutveckling sker i dag ute i företagen. Detta leder alltså till nya samarbetsformer där det tydligaste exemplet naturligtvis är industriavtalet. Det leder också till nya anställningsformer och nya ersättningsformer som suddar ut många traditionella gränser mellan anställda, uppdragstagare och delägare. Jag tror att det är viktigt att även regeringen bejakar den här utvecklingen. Den fjärde och sista punkten där jag tycker att det finns fog för att kritisera regeringen är det snäva synsätt man anlägger. Detta är som sagt inte en proposition om lönebildning. Det är en proposition om medlingsfunktionen på arbetsmarknaden. Löneförhandlingar sker inte i ett vakuum. Därför menar jag att det är fel när regeringen försöker att skjuta över allt ansvar för lönebildningen på parterna. Sanningen är ju att staten, regering och riksdag, i alla avgörande hänseenden bestämmer förutsättningarna för lönebildningen. Därför menar vi att det behövs reformer på en rad olika områden om man ska kunna understödja en sund lönebildning och underlätta en uthållig och stabil tillväxt. Tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet liberalerna har vi i reservation 2 i betänkandet angett hur vi ser på lönebildningsproblematiken. Vi har också angett olika områden där vi menar att det är viktigt att reformer vidtas. Det gäller skattepolitiken. Vi behöver lägre skatter på arbete, minskade skattekilar och slopad dubbelbeskattning. Det är klart att lönebildningen inte underlättas av att politikerna gör anspråk på större delen av de pengar som medborgarna förtjänar. Vi tar upp lönestrukturfrågorna där sammanpressade lönestrukturer har försvagat sambandet mellan kompetens å ena sidan och den lön man får för arbetet å andra sidan. Vi understryker att utbildning måste få löna sig. Vi tar upp reservationslönerna. Det är ett problem att staten håller uppe dem, dvs. den lönenivå som krävs för att det ska löna sig att ta ett arbete jämfört med att låta bli att ta arbetet. Det är ett problem att de hålls uppe på en sådan nivå att det utestänger stora grupper av lågutbildade, invandrare och ungdomar från arbetsmarknaden. Vi tar upp arbetslöshetsförsäkringen där det också i ett lönebildningshänseende är ett problem att arbetslöshetsförsäkringen alltmer har kommit att utvecklas mot en sorts medborgarlön för dem som har lyckan att vara inne på arbetsmarknaden. Slutligen pekar vi också på behovet av en modernisering av det arbetsrättsliga regelverket. Jag ska avsluta med att något kort beröra några av de moderata synpunkterna på arbetsrätten. Vi, lika lite som någon annan, ifrågasätter den grundläggande konflikträtten. Däremot är reglerna gamla. De stammar egentligen alla från industrialismens barndom. De framstår i en del avseenden som förlegade. Dagens ekonomi är ju väsentligt mycket mer integrerad än gårdagens. Företagen är oändligt mycket mer sårbara och knutna till varandra än tidigare. Det har förändrat balanspunkten i de konfliktregler som vi har ärvt från gårdagen. Det är i dag fullt möjligt att lamslå en hel bransch genom att ta ut några enstaka nyckelpersoner i konflikt. I realiteten kan motparten inte heller utlösa de motåtgärder som i teorin står till förfogande, eftersom de ekonomiska skadorna blir alltför omfattande. Mot den här bakgrunden tror vi att det behövs förändringar i arbetsrätten för att återställa en grundläggande balans i konfliktreglerna mellan parterna, något som i sin tur är ägnat att främja och medverka till en sund lönebildning. Jag vill peka på tre åtgärder som jag skulle vilja säga är särskilt angelägna. Det första är att införa en proportionalitetsregel i medbestämmandelagen, en regel som innebär att det vid illegala konflikter ska finnas en rimlig proportion mellan en stridsåtgärds omfattning och den skada som stridsåtgärden medför för motparten. Vi tycker också att det ska finnas en rimlig proportion mellan stridsåtgärdens omfattning och syftet med åtgärden. Den första punkten tar sikte på nålsticksåtgärder där man lamslår en omfattande verksamhet genom att ta ut enstaka personer i konflikt. Den andra punkten tar sikte på väldigt omfattande åtgärder som vidtas trots att det bara är begränsade fördelar som man försöker uppnå. Det andra som är väsentligt - och där har vi fått en majoritet bakom oss i utskottet - gäller förbud mot stridsåtgärder mot enmans och familjeföretag. Det är en fråga som jag också tycker har vad jag kan kalla en moralisk aspekt. Det framstår inte som rimligt att det ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder mot ett litet företag i syfte att framtvinga kollektivavtal när det inte finns några anställda i företaget. Vi hoppas att om det inte trycks fel på knapparna kunna kl. 16.10 i dag fatta ett beslut om att återinföra förbudet mot sådana konfliktåtgärder. Det tredje som är väsentligt är införande av ett förbud mot sympatiåtgärder. I normalfallet grundas konflikträtten på att det inte finns ett gällande avtal mellan de två parterna, men vid sympatiåtgärder är det precis tvärtom, nämligen så att det finns ett sådant avtal. Vi menar att grundregeln då bör vara att det avtalet ska hållas. Det framstår som orimligt att en utomstående part som har träffat kollektivavtal, kanske efter stridsåtgärd i de egna förhandlingarna, sedan helt oförskyllt ska drabbas av sympatiåtgärder på grund av en intressekonflikt vid ett helt annat företag. Med de här orden, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid utskottets betänkande. Det innebär naturligtvis inte att vi inte står bakom också övriga motioner som vi moderater har väckt ensamma eller tillsammans med övriga partier, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Lönebildningen är central för sysselsättning och tillväxt. Det har regeringen tydligt poängterat alltsedan 1995 i olika ekonomisk-politiska propositioner. Även i det EMU-beslut som den socialdemokratiska kongressen nyligen tog är lönebildningen en av nyckelfaktorerna innan Sverige kan vara moget för en anslutning. Samtidigt vet vi att Sverige har halkat efter rejält i den s.k. välståndsligan och att den ekonomiska utvecklingen under 1980 och 1990-talen har varit sämre än för flertalet OECD-länder. De senaste årens tillväxt har inte varit tillräcklig för att ta igen Sveriges fall i välståndsligan sedan 1970, då vårt land var ett av de rikaste i världen. Trots att Sveriges BNP tillväxt i dag är högre än i några av våra grannländer skulle det ta över 20 år att återta den topposition som vi hade under 1970-talets första hälft. Under de senaste 20 åren har den svenska lönebildningen fungerat dåligt. Lönerna i Sverige har ökat snabbare än i våra viktigaste konkurrentländer. Tidigare har detta dolts genom ständigt återkommande devalveringar. Nu är den vägen stängd och låginflationspolitiken etablerad. Därför måste också lönebildningen fungera bättre och leda till avtal i samklang med konkurrentländerna om vi ska få ned den höga arbetslösheten. Hans Andersson sade att lönebildningen har fungerat bra under senare år, men det stämmer inte. Det visar också en rapport från Näringsdepartementet, som Mona Sahlin säkert känner till. Den heter Benchmarking av näringspolitiken. Den visar just att "lönekostnaderna i företagssektorn ökade väsentligt snabbare än i flertalet övriga OECD-länder 1997-98". Det är under senare år, Hans Andersson. Även vid en jämförelse mellan förändringar i lönekostnader och produktivitet ligger Sverige förhållandevis dåligt till. Vidare heter det i rapporten: "Även om man tar hänsyn till arbetsmarknadsläget finner man att den svenska lönebildningen inte fungerade speciellt väl, utan man har hamnat tillsammans med Spanien, Finland, Irland och England i en grupp som verkar klara detta sämst." Till detta kan läggas att vi mitt i en rejäl högkonjunktur har 9 % arbetslöshet, när vi räknar in dem som är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är närmare 400 000 enskilda individer. Mot den här bakgrunden, vad levererar då regeringen och statsrådet Mona Sahlin för slags proposition? Vad handlar den om? Jo, den handlar om inrättande av ett medlingsinstitut, och bara detta. Vi kristdemokrater stöder i huvudsak inrättande av detta institut - eller ska jag hellre säga utveckling av den befintliga myndigheten Statens förlikningsmannaexpedition? Det kan man ju säga att det är. Jag tror att medlingsinstitutet kan fylla en viktig roll i vissa lägen för att medverka till samordnade avtalsperioder, ge råd och stöd, främja en sund lönebildning och ha verktyg för att kunna kyla ned när en konflikt börjar växa fram och också agera som medlare. Fru talman! Vi anser att det endast är arbetsmarknadens parter som kan utveckla löneformer och anställningsvillkor som är anpassade till dagens och morgondagens arbetsmarknad med dess snabba omvandlingstakt och allt större variation i anställningsformer, arbetstid och arbetsorganisation. Inrättandet av ett medlingsinstitut får därför inte leda till statlig inkomstpolitik. Det är viktigt att betona att det även fortsättningsvis är arbetsmarknadens parter som har huvudansvaret för lönebildningen. Det får inte vara så att parternas ansvar avtar. Men jag betonar, vilket är viktigt, att ett inrättande av ett medlingsinstitut inte löser lönebildningsproblemen i Sverige. Det kan spela en viss roll, och därför stöder vi förslaget i dess väsentliga delar. Men i den rapport från Näringsdepartementet som jag nyss nämnde står det att vi har "ett genuint problem med vår lönebildning". Och med lönebildning menar rapportförfattarna både den generella löneökningstakten och lönebildning som ger incitament till högre utbildning och kompetens och ansvarstagande. Frågan jag måste ställa till statsrådet Mona Sahlin, socialdemokraten Björn Kaaling i utskottet och Hans Andersson är: Anser ni att vi har löst det "genuina problemet" med lönebildningen med denna proposition och detta betänkande? Det är nyckelfrågan för dagens debatt. Det anmärkningsvärda med den proposition om lönebildning som vi i dag ska ta ställning till är att den uteslutande handlar om den totala löneökningstakten, trots att vår lönebildning lider av flera andra centrala problem. I alltför liten utsträckning uppmuntras kunskaps och kompetensutveckling. Orsaken till detta är bl.a. de höga skattekilarna samt den sammanpressade lönestrukturen. För att tala klartext: Det är för dålig ekonomisk utdelning för en undersköterska att sätta sig på skolbänken och bli sjuksköterska. Många offentligt anställda akademiker har lägre livslöner än personer inom den privata sektorn som bara har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Vi ser framväxande flaskhalsar på arbetsmarknaden som ett tecken på att rörligheten mellan yrken, branscher och orter inte fungerar tillfredsställande på grund av att lönestrukturer och skattesystem inte är anpassade. Vi kristdemokrater har några punkter som jag gärna skulle vilja trycka på som är viktiga för att främja en god lönebildning. 1. För att uppmuntra arbete, utbildning, kompetensutveckling och ökat ansvarstagande måste skatten på arbete sänkas för alla, exempelvis genom ett höjt grundavdrag. Marginalskatterna och olika former av marginaleffekter måste hållas nere. Maximal marginalskatt ska vara 50 % i enlighet med skattereformen. 2. Arbetslöshetsförsäkringen betalas i dag genom relativt blygsamma medlemsavgifter, arbetsgivarnas arbetsmarknadsavgifter men framför allt över statsbudgeten. Försäkringen ska vara obligatorisk och gälla för alla och i större utsträckning finansieras genom avgifter från de försäkrade. När arbetslösheten stiger ökar avgifterna, och när den sjunker minskar de. En sådan modell ger incitament för en bättre fungerande lönebildning. Löntagarna kompenseras genom sänkta inkomstskatter, exempelvis genom höjt grundavdrag. 3. Vinstdelningssystem för de anställda kan med fördel utgöra en del i den framtida lönebildningen. Ett sådant system skapar en god och flexibel koppling mellan företagens vinster och de anställdas ersättningar. Arbetsgivaravgifter bör inte tas ut på ersättning från ett vinstdelningssystem. 4. För att utbildning ska premieras bättre och bristyrken ska kunna locka till sig arbetskraft måste lönebildningen ge utrymme för en bättre löneutveckling inom dessa yrken jämfört med hur det fungerat hitintills. Därmed kan också ökade möjligheter skapas för tillkomst av arbeten inom branscher med relativt låga ingångslöner. Fler sådana arbeten ökar möjligheten för många att komma ut på arbetsmarknaden. Skattesänkningar för låginkomsttagare kan då underlätta en sådan process. Fru talman! När man läser utskottsmajoritetens text i betänkandet ser man att de ödslar stor energi på att polemisera mot oppositionen. Det är i och för sig trevligt att vi uppmärksammas. De mer halsbrytande och inkonsekventa argumenten finner vi i början, där det hävdas att vi kristdemokrater vill ha mer av statlig styrning och att vi lägger oss i för mycket i sådant som arbetsmarknadens parter ska sköta. Men vad är det vi föreslår? Jo, det är, som jag nyss nämnde i mitt tal, skatteförändringar och strukturella åtgärder som skapar bättre förutsättningar för en sundare lönebildning. På s. 17 i utskottsmajoritetens text står precis detta, nämligen att lönebildningen "verkar inom en ram som består av den ekonomiska politiken i stort, av arbetsmarknadspolitiken, skatte och transfereringspolitiken, socialpolitiken m.m.". Det måste väl vara tillåtet att försöka ändra i dessa ramar för att främja en bättre fungerande lönebildning utan att beskyllas för statlig inkomstpolitik. Eller menar inte utskottsmajoriteten vad man själv skriver i sitt betänkande? Fru talman! Det är glädjande att vi i detta betänkande kan samla en majoritet för att förbjuda stridsåtgärder mot enmans och familjeföretag. Med hot om blockad tvingas exempelvis ett företag där bara familjemedlemmarna arbetar att teckna kollektivavtal, med höga kostnader som följd. Rätten att stå utanför existerar i praktiken inte. Lika självklart som det är att denna rättighet borde finnas bör det vara att företaget tecknar kollektivavtal när de har anställda som kräver ett sådant. Regeringens egen utredare, förre statssekreteraren socialdemokraten Svante Öberg, har utrett detta och föreslagit att ett förbud mot stridsåtgärder mot enmans och familjeföretag ska införas. Regeringen och Mona Sahlin var också inne på denna linje ett tag, men fick backa efter protester från LO. LO har ju tydligen haft veto på vad som får stå i denna proposition. Argumentet för att inte ta med detta förbud blev att LO har lovat att de förbund som fortfarande använder denna möjlighet ska ändra i sina avtal så att arbetsgivarna förvisso ska tvingas teckna avtal men slippa betala en del avgifter som man tidigare tagit ut. En fråga man ställer sig är varför fackförbunden inte kunde ställa upp på detta tidigare, eftersom de nu lovar att göra det. Jag har själv erfarenhet av att min pappa blev utsatt för just denna typ av stridsåtgärder fast han inte hade några anställda och var enmansföretagare. Jag tycker att det är en elementär rättvisefråga och en viktig principfråga att man inte ska behöva betala en avgift för något man inte utnyttjar och att man ska kunna stå utanför när man är egenföretagare eller familjeföretagare. Allt talar för att vi behöver anta det lagförslag som finns i detta betänkande om vi ska få ordning på detta område och kunna hävda viktiga grundläggande principer. Fru talman! Får jag slutligen kommentera vad som i detta sammanhang kanske är en detalj, men en viktig sådan för många mindre företag. Det gäller reservation 26, som bl.a. vi kristdemokrater står bakom, om semesterlön vid särskilt utbildningsbidrag. Det är ett utmärkt exempel på hur regelsystem utformas utan hänsyn tagen till småföretagens speciella situation. De som studerar med särskilt utbildningsbidrag får sin semesterlön betald av sina arbetsgivare, även för den tid de studerat. Samtidigt ska arbetsgivaren betala semesterlön för den som vikarierar för den studieledige - alltså dubbel semesterlön. Det kan givetvis inte vara rimligt. Det måste vara så att den som betalar lön och ersättning också ska stå för semesterersättningen. Men socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister röstar emot och tycker att nuvarande ordning är rimlig och bra. Samtidigt säger man sig vilja förenkla för småföretagen, men det är som vanligt mycket prat och ingen konkret handling. Den som med trovärdighet vill förenkla för småföretagarna måste rätta till denna typ av brister. Det ska bli mycket intressant att höra statsrådets Sahlins kommentar till detta. Är det en rimlig ordning att den som studerar i kunskapslyftet och får ersättning från staten för detta ska få semesterlön från arbetsgivaren, samtidigt som arbetsgivaren betalar semesterlön för vikarien? För ett stort företag spelar det kanske ingen större roll, men för ett litet företag kan det vara oerhört väsentligt och viktigt. Det skapar mycket irritation, och det strider helt mot de uttalanden som kommer från Näringsdepartementet om att förenkla för småföretagen. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men för tids vinnande ska jag nöja mig med att yrka bifall till reservationerna 2 och 26. På en punkt vill jag dock yrka bifall till utskottets majoritetstext, nämligen vad beträffar mom. 9 angående förbud mot blockad av enmansoch familjeföretag.

Fru talman! Vi vill inte heller gå in och fastställa olika lönesatser, Hans Andersson. Men vi tror att man främjar en sund lönebildning genom att använda skatteinstrumentet, exempelvis genom att sänka skatten för låginkomsttagare genom höjt grundavdrag. Det gör att det blir lättare att driva löneförhandlingar, och de kan utfalla på en rimligare nivå och på ett rimligare sätt. De ekonomiska ramarna, som Hans Andersson själv har skrivit under på i betänkandet, styr lönebildningen. De skapar det ramverk som lönebildningen verkar inom. Det är det som det handlar om. Problemet med Hans Andersson och vänsterpartisterna är att de inte vill påverka ramarna. Ni verkar tycka att allt är bra. Det finns dock ett undantag. Det är att Hans Andersson har ställt upp på ett antal åtgärder för att ändå förändra maktfördelningen på arbetsmarknaden. Hans Andersson sade i sitt anförande att arbetsgivarintressena har för stor makt när det gäller att sätta lönerna. Nu vill Hans Andersson ändå förlänga varseltider, höja varselavgifter och ge medlingsinstitutet rätt att skjuta upp en varslad stridsåtgärd - helt enkelt att ingripa och ändra de spelregler som Hans Andersson tycker i för stor utsträckning är till förmån för arbetsgivarna. Frågan är om Hans Andersson tycker att det är en rimlig ordning - det förefaller så om man lyssnar på hans retorik - att försvaga, ur hans synvinkel, arbetstagarnas intressen i lönebildningen.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

Eller menar verkligen Hans Andersson att lönebildningsproblemen som beskrivs i propositionen och som beskrivs i rapporten Benchmarking av näringspolitiken är lösta med inrättandet av ett enda institut? Vi menar att skatten exempelvis på arbete påverkar hur lönerörelsen utvecklas i framtiden. Vi menar att det påverkar förutsättningarna för lönebildning i framtiden om man exempelvis slopar arbetsgivaravgifter på vinstdelning i företag. Man får en sundare miljö att fastställa rimliga löner och lönevillkor inom. Det är den politiken vi vill föra. Vi vill inte gå in och detaljstyra enskilda avtal. Har man fått ut det av vår motion har man inte lärt sig läsa, vill jag påstå.

Fru talman! Jag tror att vi alla uppskattar regeringens närvaro vid viktiga debatter. Så är inte alltid fallet, men det hedrar statsrådet Sahlin att hon följer sin proposition ända fram till det beslut som alltså föregås av denna kammardebatt. Däremot får jag väl tillstå att jag kanske blir mindre artig då jag kommenterar denna proposition, som nu ligger till grund för dagens debatt om lönebildning. Den visar nämligen än en gång att regeringen inte är förmögen att reformera lagstiftningen när det gäller arbetsmarknadslagar och lönebildning. Återigen har åsikterna från LO och Vänsterpartiet hindrat den kloka reform som Sverige skulle behövt: en flexibel lagstiftning kring lönebildning och arbetsrätt som bidrar till att välfärd och sysselsättning kan tryggas. Inför framtagandet av propositionen aviserade statsrådet att den kanske skulle komma att innehålla en behövlig lagstiftning när det gällde t.ex. ett borttagande av blockadmöjligheten mot enmansföretag. Det var samma sak t.ex. hösten 1996 när regeringen presenterade en proposition om en s.k. ny arbetsrätt. Först gick man ut med stora ambitioner att reformera. Slutresultatet blev några små förslag. Denna gång är det faktiskt likadant. Förslaget har tappat sting under den interna processen inom det socialdemokratiska regeringspartiet. Detta är att beklaga, inte minst mot bakgrund av de många och ofta goda förslag som presenterades i de utredningar som Svante Öberg ledde. Det gäller både Medlingsinstitut och lönestatistik och Medling och lönebildning samt den rapport som regeringen fick från Öberg och förre statsminister Ingvar Carlsson och som också föregick propositionsskrivandet. Få politiska uppgifter är viktigare än att modernisera de regler som styr den svenska arbetsmarknaden. Dagens lagstiftning bidrar till att cementera arbetslösheten på en högre nivå än nödvändigt och till att skapa problem med lönebildningen. Skadeverkningarna av lagstiftningen märks på många sätt: Arbetsgivare drar sig för att anställa, småföretagare tvingas betala dryga skadestånd därför att de missförstått snåriga regler och människor som en gång hamnat utanför arbetsmarknaden har mycket stora svårigheter att ta sig in. Lönesättningen avspeglar också dåligt såväl det samhällsekonomiska utrymmet som produktivitetsutvecklingen i skilda branscher och företag. Lönebildningen och arbetsmarknadslagarna ska ses som instrument för att skapa balans mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden. Den moderna arbetsmarknadslagstiftningen kom till därför att man ansåg att den anställde hade en svag position mot arbetsgivaren. Detta var ett riktigt påpekande såväl när lagstiftningen infördes som i dag. Vad som har gått snett är att organisationerna, både på arbetstagar och på arbetsgivarsidan, i många fall fått för stort inflytande. Lönebildning och arbetsrätt bör därför i högre grad utformas så att den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren får större inflytande över anställningsavtalen. Detta är något som vi i Folkpartiet hävdat i flera år och också lagt fram förslag om i olika sammanhang. Det är ändock viktigt att påpeka att vi anser att det i huvudsak är avtal mellan parterna som ska lösa de här frågorna. Lagstiftning ska endast tillämpas i de fall där det är uppenbart att nuvarande regler inte fungerar som tänkt. Regeringen konstaterar att Sverige under lång tid misslyckades med att åstadkomma en lönebildning som var förenlig med kraven på konkurrenskraft och goda förutsättningar för tillväxt. Detta ledde till upprepade devalveringar som för en tid förbättrade situationen men på sikt ledde till kompensationskrav och hög inflation. Regeringen konstaterar i propositionen: "I Sverige dröjde det ända till början av 1990-talet innan ett definitivt beslut togs om att på allvar försöka bryta inflationsutvecklingen." Därmed tycker jag mig spåra att man något gör upp räkningen med 80-talets lättsinne och 70-talets debatt om de s.k. övervinsterna. Rentav kanske det är ett erkännande av den tidigare borgerliga regeringen, som inledde en programskrivning som har varit en god grund när vi i 90-talet ändå fick en förbättring. Den dämpning av löneökningstakten som därefter inträdde hade inte, som regeringen påstår, så mycket att göra med de specifika formerna under vilka avtalen då slöts som med läget på arbetsmarknaden. I morse kunde vi lyssna på nyheter om ett intressant utspel från LO. Budskapet om den accelererande svartmarknaden och dess avarter har nu nått ända fram till Norra Bantorget. Det är bra att den största arbetstagarorganisationen nu öppet erkänner att det är ett stort missförhållande. Det är övertydligt att en betydande del av skattebasen är undanträngd genom den växande informella arbetsmarknad som vi har i dagens Sverige. Enligt Riksskatteverket beräknas uppemot 15 % ha använt sig av svart arbetskraft, och den undanhållna inkomstvolymen torde vara någonstans mellan 20 och 40 miljarder kronor, dvs. i storleksordningen en svensk försvarsbudget. Det är bra att LO nu tar itu med de här avarterna, avarter som inte bara drabbar finansministern och landets ekonomi utan också medverkar till en otrygghet i arbetslivet genom att arbetstagare som lockas in i svartmarknaden inte kvalificerar sig för rätt sjukförsäkring eller ATP-poäng för kommande pensioner. Det var synd att kammarens socialistiska majoritet för en stund sedan voterade bort det förslag om förbättring som varit på tal i skatteutskottet. Enligt god socialdemokratisk tradition föreslår nu LO-utredningen att det ska inrättas ett nytt institut där parterna och staten ska sitta i domartornet. De som följer spelreglerna ska få en lägre momssats. Andra, dvs. fuskarna, ska erlägga den höga momssatsen. Det är en i och för sig ganska ointressant påföljd, eftersom poängen med svartmarknaden för dem som utnyttjar den är att undkomma skatt, hög som låg. Skulle statsmakten införa ett sådant system skulle det ju närmast vara att ge legitimitet åt den växande avart som vi av andra, för att inte säga alla skäl måste fördöma. Man kan möjligen fundera på om förslaget har varit i säck innan det kom i påse. Men dagens debatt lär väl kunna ge utrymme för ett socialdemokratiskt besked. Den uppgift som nu ligger framför oss är att kunna nå en konkurrenskraftig lönebildning även i ett läge där konjunkturen förbättras, något som uppenbarligen misslyckades i 1995 års avtal. Regeringen redovisar prognoser som pekar på att mycket talar för att löneökningarna kommer att ligga ett par procentenheter över motsvarigheterna i våra konkurrentländer. Det är således en viktig politisk uppgift att så mycket som möjligt, utan att bedriva statlig inkomstpolitik, underlätta en konkurrenskraftig lönebildning. Fru talman! Regeringen föreslår att en ny myndighet med namnet Medlingsinstitutet inrättas. Folkpartiet tycker att det är bra att medlingsfrågorna får en större tyngd för att förbättra lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden. Men vi är, precis som flera remissinstanser, tveksamma till den form av medlingsinstitut som regeringen föreslår i propositionen. Det är uppenbart att regeringen här försöker sitta på ett par stolar. Dels vill man ge intryck av att man vidtar en kraftfull åtgärd, dels vill man försäkra tveksamma eller kritiska parter att det egentligen inte innebär någon förändring. Med en så oklar politisk vilja blir också uppdraget för det nya medlingsinstitutet oklart. Det finns en risk att uppdraget på några håll kommer att tolkas som ett klartecken för en statlig inkomstpolitik. Ett exempel på oklarheten är när regeringen i propositionen säger: "För att det skall vara möjligt att skapa fortsatt goda förutsättningar för en hög sysselsättningstillväxt är det väsentligt att Medlingsinstitutet inte enbart har i uppgift att medla utan även på andra sätt verkar för en väl fungerande lönebildning." Folkpartiet anser dock att frågan om en väl fungerande lönebildning är så viktig att vi likväl nu accepterar ett medlingsinstitut. Det är lämpligt att medlingsinstitutets verksamhet utvärderas efter nästa omgångs löneförhandlingar. För att vi ska finna det meningsfullt med ett medlingsinstitut bör det ha rimliga arbetsförutsättningar. En sådan förutsättning är att stridsåtgärderna på arbetsmarknaden har en rimlig proportionalitet. Utredningens förslag om stridsåtgärders proportionalitet bör därför genomföras. Vi beklagar att regeringen inte vågar göra något åt frågan om ett förbud mot stridsåtgärder mot enmansoch familjeföretag. Visserligen finns det på många avtalsområden skydd mot åtgärder som är riktade mot enmans och småföretagen, men de är inte heltäckande när det gäller hela LO-SAF-området. Frågan har varit aktuell tidigare. Under den tidigare borgerliga regeringsperioden infördes ett förbud mot denna typ av åtgärder som gällde under 1994. Tyvärr togs denna åtgärd bort i samband med den socialdemokratiska återställarpolitiken under hösten 1994. Vi för vår del delar utredningens bedömning att sedan förbudet upphävdes har det på nytt använts stridsåtgärder mot enmans och familjeföretag och därför bör förbudet återinföras. Det finns uppenbarligen delade meningar inom regeringen i den här frågan. Men här har återigen LO fått diktera regeringens politik. Dessbättre, fru talman, finns det nu en utskottsmajoritet för att förbudet mot blockad av de minsta företagen ska hävdas. En allmän iakttagelse, om jag får sticka emellan med det, kan man göra i anslutning till det här betänkandet. Det sammanfaller med ett politiskt skeende. Det är den respekt som Vänsterpartiet numera har inför landets makthavare i regeringen. Jag minns de storvulna attackerna på socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik som vi hade vant oss vid. De blir nu bara ett par diskreta pip i relativt oförargliga vänsterpartireservationer. Nu ställer man upp på förändringar av arbetsmarknadens regelsystem. Man instämmer i den allmänna iakttagelsen att anställningsformerna har förändrats, att andelen visstidsanställningar har ökat på bekostnad av tillsvidareanställningarna. I en truism så god som någon uttalar man tillsammans med socialdemokraterna i utskottet att det här naturligtvis inte är bra. Det är När man suckat färdigt över en sådan utveckling ställer man ändå upp till försvar för dagens lagstiftning, som ett antal motionärer har påpekat inte har uppnått harmoni då det gäller regelverket och den faktiska situationen. En fråga som inställer sig och som det skulle vara intressant att få svar på är om man i Vänsterpartiet har gett upp sina tidigare ambitioner från den tiden då bokstaven k fanns i partinamnet, dvs. då man mer eller mindre inte skulle acceptera några som helst korrigerade arbetsrättsregler för t.ex. arbetstagarsidan. Den andra frågan man kan ställa sig är om man i Vänsterpartiet vill driva en linje som innebär att man skulle upprepa återställarpolitiken från senhösten 1994. Det var då Vänstern befann sig på grönbete några månader. Det var en politik som den socialdemokratiska regeringen sedan fick fjärma sig från, eftersom den blev alltför besvärande för arbetsmarknaden. Eller är det så att Vänsterpartiet helhjärtat ställer upp på utskottets skrivning i dagens betänkande? Jag citerar: "Utskottets ställningstagande innebär dock inte att utskottet avvisar förändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen." I samma avsnitt skriver Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna att " - den arbetsrättsliga lagstiftningen bygger på att den som utför arbetet är arbetstagare, innebär denna utveckling att alltfler står utanför lagstiftningen." Tala om att sitta på två stolar. Nu kunde naturligtvis ett sådant här avsnitt hänvisas till den retoriska arsenalen i största allmänhet. Men eftersom det här är en punkt där utskottsmajoriteten har vågat sig på att föreslå en beställning till regeringen om att se över både former och omfattning av det arbetsrättsliga läget är frågan intressant. Det skulle vara bra med ett besked om vad det här skulle kunna innebära. Till sist, fru talman, har utredningen föreslaget att vissa proportionalitetskrav ska införas för stridsåtgärder. Med detta menas att vissa konflikter skulle kunna förklaras olovliga om de t.ex. är mer omfattande än vad som är rimligt, vissa fall av sympatiåtgärder m.m. Regeringen är dock inte beredd att följa utredningens förslag på det här området. Utredningen pekar på tre situationer där stridsåtgärder bör betraktas som olovliga. Den första är relativt liten, men har kraftiga skadliga effekter på motparten på ett sätt som står i uppenbart missförhållande till åtgärdens omfattning. Den andra är när en stridsåtgärd tillgrips som svar på en åtgärd som varslats av motparten och svarsåtgärden är väsentligt mer omfattande än vad som är rimligt med hänsyn till den ursprungliga åtgärden. Den tredje är när en stridsåtgärd tillgrips som sympatiåtgärd och åtgärden kan förväntas leda till skada som står i uppenbart missförhållande till åtgärdens omfattning. Utredningen föreslår att dessa frågor ska prövas av Arbetsdomstolen. Folkpartiet anser att utredningens förslag på detta område är rimliga och väl avvägda och därför bör genomföras. Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till främst reservationerna 9 och 12.

Fru talman! Jag är ledsen om jag påverkade adrenalintillförseln hos Hans Andersson. Men när det gäller påståendet i den senare delen av repliken att fem års vänsterkrav nu får sin framgång, skulle det vara bra om Hans Andersson förklarar vad det är regeringen måste ändra på för att den uppgörelse som Hans Andersson menar framgår i utskottsbetänkandet ska gå i uppfyllelse. Det är väl ett gammalt politiskt knep att först avvisa ett antal andra motioner för att få alibi. Hans Andersson tycker att det jag sade var dunkelt sagt. Det är möjligt att man blir något fördunklad när man läser propositionen och framför allt utskottsmajoritetens skrivningar. Han ogillar att jag tar upp svartmarknaden som ett problem i en sund lönebildning. Jag tycker att den verkligen hör hemma där. När Riksskatteverkets chef säger att vi är på väg in i ett okontrollerbart system kan ingen hävda att det inte skulle vara ogynnsamt på en sund lönebildning. Jag har dessutom påpekat hur illa det slår mot de stackars människor som engagerats i svartarbete och som kommer att sakna ATP-poäng och en rimlig sjukförsäkring. Jag tänker återkomma i denna fråga i särskilda debatter med regeringen. Den är så allvarlig att det finns anledning att påminna om den i dagens debatt. Fru talman! Jag hade reflexionen att efter att ha varit med i några år och lyssnat på vänsteranföranden behöver man inte vara så finstämd i örat för att upptäcka skillnaden.

Fru talman! Det är nog om tonlägen. Jag vill i min sista replik mot Hans Andersson sammanfatta att sämsta formen av lönebildning vi kan få, utöver en okontrollerad svartmarknad, är svaga företag, flyktande företag. Därför är det inte oväsentligt hur miljön och omgivningen ser ut när det gäller småföretagens villkor, som åtminstone i högtidstal alla partier hyllar som framtidens räddare - jag tror att ett statsråd en gång sade framtidens hjältar. Sedan var det frågan om blockadförbudet. Det har med proportionalitet att göra. Under den tid som blockadförbudet mot enmansföretag rådde under 1994 och 1995 var det en starkt ökande tillväxt av arbetstillfällen i de minsta företagen. För att sedan återställa politikens svallvågor kom en nedgång i sysselsättningen under 1996 och 1997. Det är möjligen ofint att påminna om den, men det finns insatser som till synes kan verka negativa för arbetstagarsidan men som i grunden är till stor fördel. Om vi får ett klimat där småföretagen får en chans att växa och utvecklas är det till fördel för alla arbetstagare i dessa små företag.

Fru talman! Runt lönebildningspropositionen har det stundtals varit en het debatt. Tack vare detta tycker jag också att det är trevligt att statsrådet Mona Sahlin är här i dag - även om hon är skadad. Propositionen bygger på den s.k. öbergska utredningen, där de olika förslagen har vållat en del rabalder. Jag vill i min inledning förklara hur Miljöpartiet ser på arbetsrätten. Det finns olika kriterier i fråga om arbetsrätten som delvis betecknar intressekonflikter. Först och främst vill man ha ett skydd för arbetstagaren mot arbetsgivarens godtycke. Sedan vill man ge företagaren handlingsfrihet och ha effektivast möjliga ekonomi samt att man vill skydda företagaren mot fackets godtycke. Vilken tyngd och vilket innehåll man lägger i dessa kriterier beror givetvis till stor del på vilket parti man företräder och vilka intressen partierna har. De partier som ligger en så stor organisation som SAF närmast ser givetvis arbetsgivarens intressen som tyngst, medan arbetarrörelsen har sina sympatier hos facket. För Miljöpartiet är dock inte det ekonomiska subjektet en organisation, den stora fackföreningen, det stora företaget eller den stora staten. I min och Miljöpartiets syn är det den enskilde människan. Den enskilde människan kan för Miljöpartiet vara både den enskilde arbetstagaren och den enskilde småföretagaren. När det gäller tryggheten för arbetstagaren är det en mängd faktorer som spelar in: tillgången på arbete, möjligheten att göra andra saker än att vara löneanställd - t.ex. studera eller starta eget - tryggheten vid arbetslöshet och övriga sociala skyddsnät. Det finns i dag egentligen två skolor inom ekonomin: den som hävdar att människor behöver mindre trygghet för att arbeta bra och bli kreativa och den som hävdar att det behövs mer trygghet för att människor ska arbeta bra och bli kreativa. Jag vill påstå att borgerliga partier kanske står för det förra och att de gröna och vänsterpartierna delar åsikten att det senare stämmer. Vi tycker att folk behöver mer trygghet. Men sedan skiljer vi oss åt en aning. Medan vänsterpartierna bara ser lycka i ett tryggt lönearbete ser vi mer än så. Den bild av världen som enbart bestående av dem som köper arbetskraft och dem som säljer den är inte längre helt relevant. Miljöpartiet ser skalan stor mot liten i stället. Vi utgår ifrån individen där vänstern kanske bara ser kollektiven. För LO är en arbetare svag och ska skyddas om han har ett lönearbete. Startar han däremot eget blir hon eller han genast en kapitalist och ska behandlas med misstänksamhet. Men för vår del är alla enskilda människor som försöker forma sina egna liv det som utgör ekonomins kärnpunkt. Det är de som för oss utgör det ekonomiska subjektet, inte stora fackföreningar eller stora företag. Fru talman! Miljöpartiet blir alltid angripet av båda sidor, och jag tycker att det kan vara på sin plats med en förklaring till våra ställningstaganden. I dagens betänkande om lönebildningen har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Vi i Miljöpartiet vill underlätta för de små företagen och arbeta för ett regelverk som anpassas för dem. Miljöpartiet tycker att det är fel att ha stora företag som norm och samtidigt säga att småföretagandet ska utvecklas och stimuleras. Det är bättre att dela upp reglerna i arbetslivet i ett regelverk för stora företag och ett för små företag. För oss finns det en ideologisk tröskeleffekt som drar en klar gräns mellan vilket stöd vi vill ge de små företagen för de små företagens skull och vad vi är villiga att ge de stora företagen. Vi bevakar alltid den enskilda människans rättigheter mot institutionen. Regeringen skriver i propositionen att det är oskäligt att facket tvingar företag utan anställda att skriva kollektivavtal. Vi vill införa ett förbud så att blockader mot enmans och familjeföretag i syfte att få till stånd kollektivavtal blir förbjudna. Vi anser inte att fackförbunden ska kunna tvinga ensamföretagare att skriva på ett kollektivavtal på grundval av att de kanske i framtiden ska anställa någon. Om en företagare vägrar att skriva på inträder ofta sanktioner som kan medföra bl.a. att kommuner drar in sina order till företaget. Utredningen om ett förstärkt förlikningsmannainstitut föreslog att ett förbud mot stridsåtgärder mot enmans eller familjeföretag skulle återinföras. Regeringen fullföljde tyvärr inte utredningens förslag utan den tog i sista stund bort förslaget från lagrådsremissen och därmed också propositionen. Fru talman! I detta läge väckte vi en motion med ett färdigt lagförslag. Miljöpartiet hade dock gärna sett att arbetsmarknadens parter själva löst frågan avtalsvägen, vilket skulle ha kunnat förhindra en lagstiftning om ett förbud. LO gjorde ett försök med att förmå sina medlemmar att inte ta ut avgifter till facket. Men detta är inte tillräckligt, tyvärr, då blockadrätten mot mikroföretag trots detta kvarstår, och då tycker vi att det inte är rimligt att facket ska kunna sätta mikroföretagen i blockad. Vi tycker att de omfattande skadeverkningar som stridsåtgärder i förening med sympatiåtgärder kan medföra för företaget och tredje man är tillräckliga skäl för att införa ett blockadförbud. Några problem framkom inte under det år som förbudet tidigare var verksamt, och vi anser att eftersom större delen av SAF-LO-området och hela tjänstesektorn, enligt Saltsjöbadsavtalet, avstår från sådana stridsåtgärder bör förbudet införas. Fru talman! Miljöpartiet står bakom propositionen i andra delar, även om vi varit starkt kritiska till en del andra förslag i den. På grund av felaktig propaganda känner jag mig nödsakad att visa på det faktum att jag i det längsta inte ville ha en förlängning av varseltiderna till 14 dagar, som sedermera utmynnade i sju arbetsdagar eller en rätt att skjuta på varslade stridsåtgärder i 14 dagar. Proportionalitetsregeln gick vi också emot, och den är ju inte heller med som förslag i propositionen. Nu till en annan fråga, fru talman. Ett problem som har uppstått på arbetsmarknaden är den stora tystnaden som brett ut sig. Föregående år och i tidigare interpellationsdebatter med bl.a. statsrådet Mona Sahlin har jag framfört mina farhågor om detta framtida arbetsmiljöproblem, som jag ser det. Klimatet på dagens arbetsplatser har hårdnat. Efter rationaliseringar i både den offentliga och den privata sektorn måste människor hålla hårdare i sina jobb. Flera vittnar om hur de själva eller arbetskamrater har kritiserat beslut och sedan blivit hotade med uppsägning. Statstjänstemännen kom nu med en rapport som visade på hur läget verkligen har försämrats. Många väljer i stället att vara tysta. När opinionsinstitutet Temo förra året ställde frågan om man tyckte att man under de senaste åren blivit mer försiktig när det gäller att framföra kritiska synpunkter till ledningen på arbetsplatsen svarade 25 % att de märkt en sådan skillnad. Detta är alarmerande siffror. Under 90-talet har både den privata och den offentliga sektorn upplevt neddragningar. Arbetstempot har ökat. Personalen hittar inte längre utrymme för att utvecklas och vidareutbildas, utan den vantrivs utan att hitta ett nytt arbete. Detta leder till nästa problem: psykisk och fysisk utbrändhet. Den senaste arbetsmiljöundersökningen upplyste oss om att två av tre arbetstagare anser att arbetstempot ökat de senaste fem åren. Professor Gunnar Aronsson på Arbetslivsinstitutet säger att neddragningarna har skapat ett slags överlevnadssjuka. För att säkra sin överlevnad och må mindre dåligt gör personalen bara uppgifter som syns och kan mätas. Kritiken, fru talman, tystnar! Arbetsbördans konsekvenser blir ett resultat av denna problematik, och de förslag till friår och förkortad arbetstid som Miljöpartiet länge har propagerat för är utmärkta åtgärder för att komma till rätta med sådana ökande problem som utbrändhet. Utskottsmajoriteten har nu föreslagit ett tillkännagivande om en översyn av arbetsrätten som ska behandla bl.a. frågan om den ökade tystnaden på våra arbetsplatser. Det gläder mig. Och det gläder mig också att statsrådet har ändrat ståndpunkt, hoppas jag, vad gäller yttrandefrihetstillämpningarna utanför statlig verksamhet. Inom den privata sektorn gäller inte yttrandefriheten och den gäller inte heller när våra bolag privatiseras. Många arbetsgivare kräver i dag lojal tystnad av sina medarbetare, Inte bara privata arbetsgivare utan också kommuner och landsting finns i skaran som menar att lojalitet betyder att inte kritisera sina arbetsgivare. Enligt tryckfrihetsförordningen har anställda i offentlig verksamhet meddelarskydd. De har rätt att gå ut i pressen och påtala brister i arbetsmiljön. Görs detta anonymt har arbetsgivaren ingen rätt att efterforska källan. Denna rätt gäller inte privatanställda. De måste sätta företagets intressen framför sina egna. Arbetsgivaren har även rätt att efterforska vem som har läckt till pressen. Denna effekt är förbisedd när offentlig verksamhet går över i privat regi. Jag är därför nöjd att detta kan komma att tas upp i den utredning eller den översyn som utskottet förordar. När det gäller de gemensamma reservationerna som vi har med Vänsterpartiet om föräldraledighetslagens skyddsregler och återanställningsrätten från nio till tolv månader så står vi bakom dem, där båda partierna har motionerat. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 22 Jag vill tillägga att man i medbestämmandelagen skulle kunna införa en regel som inte är så allmänt skriven. Man skulle t.ex. kunna uttrycka det som att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ska präglas av ömsesidig respekt. Arbetsgivaren ska iaktta den anställdes rätt till grundläggande medborgerliga fri och rättigheter. Sedan skulle man också kunna ändra t.ex. 8 § 3 st i medbestämmandelagen till att lyda: Sker en kränkning av arbetstagares medborgerliga fri och rättigheter eller av hans föreningsrätt genom avtalsuppsägning eller annan sådan rättshandling eller genom bestämmelse i kollektivavtal eller annat avtal är bestämmelsen ogiltig. Detta skulle även kunna gälla för privata företagare. Då skulle vi kanske kunna se en minskning av det som vi nu upplever i arbetslivet.

Fru talman! Miljöpartiet värnar den enskilda människan, och det tror jag säkert att också Vänsterpartiet gör, men kollektivet är så mycket större så att säga. Sedan är det väldigt många som står utanför avtalen och som inte har några rättigheter. Som bl.a. Margareta Andersson påpekade är det en miljon människor som står utanför arbetsrätten. Men när det gäller förbudet mot enmans och familjeföretag tycker jag faktiskt inte att det är rimligt att man ska kunna genomföra en blockad mot ett sådant företag. Det har inget rimligt fackligt syfte, tycker jag, om man reglerar arbetsvillkoren för någon som står utanför familjen. När det gäller familjeföretagen tycker jag att familjemedlemmarna själva ska kunna bestämma vilka relationer som ska gälla inbördes. Som jag sagt tidigare tycker jag inte att det är ett skäl att ha detta förbud för det fall någon skulle anställas i framtiden. Om man inte har ett kollektivavtal finns inga skyddsmekanismer. Som jag sade tidigare behöver ju inte en enskild företagare vara en bov, utan jag hoppas att det oftast är en seriös företagare. Denne företagare har ju också rätt och möjlighet att teckna försäkringsavtal med AMF, så att ett skydd ska gälla även för den som blir anställd.

Fru talman! Jag vill inte tala om honom som bor under marken så att säga. Men jag tycker faktiskt inte att en enskild företagare är en hin håle, Hans Andersson. Förbudet gäller ju de enmansföretag som inte har någon anställd. Så snart någon har anställts finns det möjlighet för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder för att driva på för ett kollektivavtal, så ur den synpunkten tycker jag att det är fel att säga så som Hans Andersson gör. Vidare har lagen varit tillämplig under ett år utan att det framkommit något problem med tillämpningen, så jag tycker att det här är ett riktigt beslut att fatta. Sedan talade vi om att LO lade fram förslaget om att någon avgift inte skulle tas ut. Vad som har framkommit är att bl.a. Transport aldrig har tagit ut några avgifter, så där kommer man ju inte att avstå från något på så sätt. När Transport enades om rekommendationen med LO tog man inte bort något, för man har aldrig tagit ut några avgifter från sina medlemmar. Vidare tycker Hans Karlsson i LO att detta är en verkligt liten fråga. Det sade han till mig i en debatt som vi hade. Jag yrkar bifall till det som utskottsmajoriteten har sagt om att genomföra förbudet mot blockad av enmans och familjeföretag.

Fru talman! Jag vill börja med att något kommentera den kritik som förts fram mot utskottets handläggning av ärendet. Jag vill poängtera att både SACO och Svenska Arbetsgivareföreningen, som ju har skrivit till utskottet, har haft goda möjligheter att komma till tals i ärendet. Både delbetänkandet och slutbetänkandet om medling och lönebildning har remissbehandlats. Både före och efter denna behandling har det varit seminarier där parterna och också arbetsmarknadsutskottets ledamöter har haft möjlighet att delta. Därutöver vill jag påpeka att arbetsmarknadsutskottet vid ett tillfälle var på besök hos Svenska Arbetsgivareföreningen. Där diskuterades också samsynsmännens arbete, och vi fick möjlighet att tala lite grann kring Svenska Arbetsgivareföreningens syn på lönebildningen. Jag anser mot den bakgrunden att det inte finns något fog för den kritik mot handläggningen som förts fram från borgerligt håll. Moderaterna ansluter sig, som vi har hört, till SAF:s och SACO:s kritik också i den meningen att man menar att regeringen bara har låtit LO komma till tals, att det bara är LO:s synpunkter på lönebildningen som har beaktats. Men jag vill gärna framhålla att regeringen har haft kontakter med parterna på arbetsmarknaden. Jag är inte riktigt säker - om jag har fel får Mona Sahlin rätta mig så småningom - men jag tror att regeringen har haft kontakt med alla centralorganisationer på arbetsmarknaden. Dessutom har Ingvar Carlsson och Svante Öberg på regeringens uppdrag haft uppgiften att försöka nå en samsyn med arbetsmarknadens parter i den här frågan. Det har tagits många kontakter också med dem. En viss samsyn har nåtts mellan parterna. Man har en gemensam syn på en så grundläggande sak som att det är viktigt att lönebildningen fungerar väl för att vi ska klara av en tillväxt i samhället. Men det var också ett antal områden där man inte nådde samsyn och inte hade förmågan eller, om man så säger, viljan att själva klara av att nå en gemensam syn på lönebildningen. Ett viktigt undantag är, tycker jag, naturligtvis de förhandlingsordningsavtal som är träffade på arbetsmarknaden, där parterna i konstruktiv andra faktiskt har löst detta med hur man ska hantera frågan om lönebildning. Det blev alltså nödvändigt att från regeringens sida lägga fram ett förslag utan att det fanns en samsyn rakt över i alla delar. Då återstår naturligtvis för regeringen att lägga sina värderingar på förslaget om lönebildning - eftersom det ju skulle läggas fram. Och jag tycker för min del inte att det är så märkvärdigt att de socialdemokratiska värderingarna i mångt och mycket sammanfaller med de värderingar som den andra grenen av arbetarrörelsen har. Det är ganska naturligt för mig i alla fall. Jag tycker att det är lika naturligt som att ni moderater t.ex. reserverar er till förmån för Svenska Arbetsgivareföreningens ståndpunkter i snart sagt varenda fråga i den här kammaren. Precis som andra redan har sagt delar jag också självklart uppfattning att det är viktigt att vi har en sund lönebildning. Jag delar också de grundläggande utgångspunkterna som regeringen för fram när det gäller att staten har sin roll och parterna sin, och att staten ska vara neutral. Men som ytterligare någon har sagt i debatten är det naturligtvis inte så att vare sig regering eller riksdag kan vara neutral till en dåligt fungerande lönebildning. En lönebildning som inte fungerar inom ramen för vad samhällsekonomin tål går direkt ut över de arbetslösa och andra som står utanför arbetskraften. Det är värt att notera att det finns en majoritet för att inrätta Medlingsinstitutet. Klart är att det finns synpunkter på det förslag som regeringen lägger fram, kring organisationen, analysen, arbetsformerna och frågan om den förbättrade lönestatistiken. En utgångspunkt i förslaget om lönebildning för full sysselsättning är att vi inte ska ägna oss åt statlig lönepolitik. Det handlar i stället om att skapa öppenhet och ökat informationsutbyte. Medlingsinstitutet ger förbättrad information och djupare analyser. Det innebär att det blir bättre beslutunderlag i förhandlingarna. Medlingsinstitutet ska samråda och föra diskussioner med parterna om förutsättningar och tänkbara utfall för att på så sätt förbättra dialogen och samspelet mellan olika avtalsområden. Det handlar alltså om ett tidigt agerande i syfte att öka samsynen, nå effektivare förhandlingar och på det sättet undvika konflikter. Ett nytt avtal ska helst vara slutet innan ett gammalt löper ut. Innebörden av en väl fungerande lönebildning har berörts av alla de borgerliga partierna. Där är tydligen utgångspunkten att regeringen har en för snäv syn på lönebildning. Så beskriver man att det är andra politikområden som är av betydelse för lönebildningen. Ja, vem har sagt något annat? Jag vill gärna ge det svaret till Odenberg och Attefall. Vare sig regeringen eller utskottsmajoriteten anser att vi löser de "genuina", som Attefall uttryckte det, problemen med lönebildningen genom att inrätta Medlingsinstitutet. Men det är en viktig del. I proposition, bara för att göra det här tydligt, står det: "En balanserad ekonomisk utveckling via en väl avvägd finans och penningpolitik understödd av en effektiv arbetsmarknads och utbildningspolitik utgör en första viktig förutsättning för att lönebildningen ska fungera väl" - en första viktig förutsättning alltså. Eftersom det här är så tydligt uttalat är det märkligt att vi ser en reservation i betänkandet i den här delen. Vad vi inte är överens om är när att ni går in på förutsättningarna och, precis som också Hans Andersson uppfattat det, har synpunkter på själva lönesättningen och hur den ska gå till. Ni pratar om att ingångslönerna är för höga. Ni anser att löneskillnaderna är för små, att den som utbildar sig får för dålig utdelning osv. Det är definitivt exempel på frågor som parterna på arbetsmarknaden ska lösa. Hur lönesättning av kompetens, ålder, kvalifikationer m.m. ska skötas ska ju inte avgöras av staten. Det ska självklart avgöras av parterna i centrala och lokala förhandlingar. Det kanske förtjänar att påpekas i sammanhanget. Det låter ibland från borgerligt håll som att det är facket som dikterar hur avtalen ser ut. Så är det naturligtvis inte. Det är en överenskommelse mellan en facklig organisation och en arbetsgivare. Man är alltså överens om de regler som gäller. Så till blockadfrågan: Som framgår av betänkandet och debatten föreslås att ett förbud införs mot blockad av enmans och familjeföretag. Det är en olycklig lösning. Enligt min uppfattning tar den inte hänsyn till den verklighet vi har. Det är inte svårt för mig att acceptera att ett enmansföretag som inte har någon anställd inte ska behöva teckna ett kollektivavtal. Och det är inte svårt att acceptera tanken att detsamma ska gälla familjeföretag. När det gäller familjeföretagen ska man dock lägga till att det här med vilka som tillhör familjen har haft en tendens att öka under senare år. Nu är verkligheten inte så enkel. Det är två tre avtalsområden på LO-sidan som har problem med det här. Problemet är att det finns enmansföretag som faktiskt har anställda. Miljöpartiet skriver i sin motion att fackliga organisationer har möjlighet att vidta stridsåtgärder så snart någon utomstående anställs. Det har Barbro Feltzing också tagit upp här i debatten. Det är korrekt. Problemet är att det kan gå lång tid innan den fackliga organisationen får vetskap om att det finns en anställd på en arbetsplats. Under den tiden är den anställde utan avtalsförsäkringar. LO och de berörda förbunden har nu försökt att lösa den här frågan själva genom ett vilande hängavtal. Det är för mig en praktisk lösning på den här problematiken. Jag tycker att det är synd, och det är fel, att Miljöpartiet går samman med borgarna. De har ideologiska skäl i den här delen. Men ni har inte varit så uppbundna i den buren tidigare, så jag tycker att det är synd att ni inte ger LO och de berörda förbunden möjligheten att faktiskt pröva den här frågan avtalsvägen. Jag kan travestera det som står i någon av reservationerna: Varför införa en lagstiftning som i praktiken inte kommer att ha någon betydelse för de flesta fackförbund? De berörda förbunden drabbas naturligtvis av det här. Den här lagen riktar sig faktiskt egentligen mot de här tre avtalsområdena, de tre förbunden. Jag tycker att det är mycket olyckligt att Miljöpartiet går in på det här. Ta i stället vara på chansen att man får lösa det här avtalsvägen. När det gäller stridsåtgärdernas proportionalitet är det värt att framhålla att vi i Sverige har ett så litet antal konfliktdagar. Jag tror att man kan säga att vi har färre konfliktdagar i vårt land än vad man har i länder som faktiskt har den här regeln om proportionalitet inskriven. Det faktum att vi har få konflikter plus att vi nu inrättar ett medlingsinstitut gör att regeln om proportionalitet inte behöver införas enligt vår mening. Inte heller behöver vi en särskild nämnd, som Folkpartiet tar upp i en motion och som också Öberg har berört, som skulle kunna uttala sig om samhällsfarligheten i konflikter på arbetsmarknaden. Det tycker vi också är en fråga som man kan lösa avtalsvägen om man finner att det är nödvändigt. Man kan själv tillsätta en sådan nämnd och i avtal utforma reglerna för en sådan nämnd mellan parterna. Medlingsinstitutet blir statistikansvarig myndighet. Skälen till det tycker jag är bra beskrivna i propositionen. De borgerliga partierna plus en del remissinstanser är kritiska mot detta och anser att det är risk för att statistiken ges en normbildande roll. Det är inte fråga om detta. Det framgår ju av propositionen. Medlingsinstitutets analysfunktion för att statistiken ska spegla den faktiska löneutvecklingen är utgångspunkten. Det är viktigt som underlag för parterna. Medlingsinstitutet ska också utge en årlig rapport där man ger en fördelningspolitisk analys och underlag för osaklig lönediskriminering. Även jämställdhetsoch integrationsfrågorna ges en central plats i en sådan här rapport och ger alltså oss som beslutsfattare underlag som är viktiga att ha. Arbetsrätten hinner jag inte kommentera särskilt mycket. Det som jag slås av när jag läser de motioner som har väckts från borgerligt håll på arbetsrättens område är bl.a. det som Hans Andersson har varit inne på, nämligen att de enbart går ut på att angripa arbetsrätten och försämra den så att det försvagar de fackliga parterna. I många av motionerna hänvisar man dessutom till att arbetsrättsreglerna i mycket stor utsträckning försvårar för småföretagen. Barbro Feltzing var inne på detta också. Jag tycker att det är en stor fara i detta, därför att om man skulle lagstifta i enlighet med dessa förslag och göra särskilt undantag för småföretagen så skulle det inte vara lätt att vara anställd i ett litet företag. 600 000 löntagare som jobbar i småföretag skulle få det mycket svårt om man skulle göra detta. Och jag är faktiskt inte ens säker på att det som ni föreslår är småföretagarvänligt. Om det skulle vara så stora skillnader som ni föreslår mellan att vara anställd i ett litet företag och att vara anställd i ett stort företag är jag övertygad om att i ett läge där det faktiskt är arbetskraftsbrist skulle naturligtvis den som söker anställning undvika ett litet företag med dålig arbetsrätt och gärna ta en anställning i ett företag med bättre arbetsrätt. Det måste ju vara vår gemensamma ambition att också de som arbetar i små företag ska få del av den utveckling som vi vill ska gälla för oss alla. Det kan inte vara riktigt att man ska segregera arbetsmarknaden på det sätt som skulle bli resultatet av det som ni föreslår. Stefan Attefall tog upp frågan om semesterlön och särskilt utbildningsbidrag som tas upp i reservation 26. Jag tycker att det är på goda grunder som det särskilda utbildningsbidraget har gjorts semesterlönegrundande. Jag vill referera det som stod i propositionen när man fattade beslut om detta 1976, nämligen: Jag hyser stor förståelse för att sådan ledighet görs semesterlönegrundande. Detta skrev Per Ahlmark, och Thorbjörn Fälldin stod bakom detta. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 5, men naturligtvis inte till den del som rör blockad mot enmans och familjeföretag där jag vill yrka bifall till reservation

Fru talman! När vi kritiserar utskottsmajoritetens handläggning är det inte därför att vi uppfattar den som ett övergrepp mot SACO och SAF och som en åtgärd som skulle ha hindrat dessa två stora organisationer från att komma till tals. Vi kritiserar den därför att den är ett övergrepp mot den politiska minoriteten. Att utan bärande skäl förvägra minoriteten i utskottet möjligheten att som ett led i ärendeberedningen i utskottet höra utomstående strider mot all parlamentarisk hyfs, Björn Kaaling. Det är nonchalant, det är maktfullkomligt, och det riskerar att straffa sig den dagen man inte längre sitter i majoritetsställning. För att sedan övergå till sakfrågan vill jag säga att vi naturligtvis inte vill bestämma över ingångslöner eller relativlöner. Dessa ska förhandlas fram i fria förhandlingar. Men om lönebildningen ska fungera väl menar vi att den lönebildningen ska ske så decentraliserat och lokalt som möjligt. Och det är den utvecklingen som regeringen och socialdemokraterna i utskottet inte bejakar. Vid sidan av att man visserligen ger det nya medlingsinstitutet en del möjligheter att kyla ned konflikter, vilket vi kan acceptera, vill man tilldela Medlingsinstitutet en uppgift utöver den traditionella medlarrollen, en uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning.

I dessa hänseenden har regeringen och socialdemokraterna gått helt i LO:s ledband, och det är till nackdel för lönebildningen.
Fru talman! Mikael Odenberg, det är väl inte i särskilt många ärenden som vi från utskottets sida har haft så goda möjligheter att ta del av vad parterna tycker som i detta? Jag tycker att det är fel att ni försöker göra detta till något stort och en formfråga som faktiskt inte har någon grund, därför att ni och vi andra har haft väldigt bra möjligheter att skaffa oss den information som vi behöver i detta läge. Vi har faktiskt besökt Svenska Arbetsgivareföreningen. Jag har inte kännedom om att utskottet har gjort motsvarande besök hos Landsorganisationen. Jag kan ha fel, eftersom jag inte har varit med i utskottet så länge. Men hos Svenska Arbetsgivareföreningen har vi varit. Det är svårt att få grepp om vad moderaterna egentligen anser om detta förslag. Ni är kritiska därför att regeringen säger att man inte ska lägga sig i lönebildningen. Sedan är ni oroliga därför att detta innebär risk för statlig inkomstpolitik. Det är inte så lätt att bemöta detta när ni har denna dubbla inställning till förslaget. Lägger regeringen sig i för lite, eller lägger den sig i för mycket?
Fru talman! Handläggningen är ju uppseendeväckande av det skälet att den innebär att majoriteten sätter sig till doms över minoriteten och recenserar utskottsminoritetens bevekelsegrunder för att höra utomstående i utskottet. Det handlar inte om att arbetsmarknadsorganisationerna inte har fått framföra sina uppfattningar. Men det måste väl ändå vara så i en parlamentarisk demokrati, Björn Kaaling, att minoriteten själv avgör vad minoriteten är intresserad av att borra djupare i? Men det lät ni inte minoriteten göra, utan ni satte er till doms över minoritetens bevekelsegrunder och avfärdade alltihop utan några bärande skäl med motiveringen att de synpunkter som hade kommit fram i skrivelser till utskottet från SA CO och SAF inte hade någon bärighet, därför att departementet meddelade att så inte var fallet. Det stämde inte. Det är anmärkningsvärt att man hanterade fråga på det sättet. När det sedan återigen gäller sakfrågan kritiserar vi den här propositionen därför att regeringen har anammat LO:s väldigt centralistiska perspektiv på lönebildningsprocessen. Vi har en motsatt utgångspunkt. Lönebildningen ska ske så decentraliserat och så lokalt som möjligt. Vi har också kritiserat propositionen därför att den är så snäv. Den handlar bara om själva förhandlingssystemets funktionssätt och om vissa konfliktregler. Men det finns så mycket annat som avgör förutsättningarna för lönebildningen, och det förbigår regeringen med total tystnad. Vi accepterar att man byter namn på Förlikningsmannaexpeditionen och att Medlingsinstitutet i förhållande till dagens förlikningsmannaexpedition får vissa utökade möjligheter att kyla ned konflikter. Däremot säger vi bestämt nej till att Medlingsinstitutet tilldelas dubbla roller. Vi vill se Medlingsinstitutet som en medlingsfunktion, inte som en central normerande funktion på arbetsmarknaden.
Fru talman! Mikael Odenberg hävdar att regeringen förbigår de andra politikområdena med tystnad men så är inte fallet. Det är bara att läsa propositionen. Då ser man klart och tydligt att regeringen säger att andra politikområden är väsentliga för lönebildningen. Det är bara det att man inte har gjort en proposition som tar upp skattepolitiken och alla andra politikområden - det gäller också utbildningspolitiken - och gjort en sammanföring. Här har man i stället riktat in sig på medlingsfunktionen och lönebildningen - en lönebildning för full sysselsättning, som det heter. De frågorna tas alltså upp. Vilken nivå som lönebildningen ska ske på är något som vi inte lägger oss i när det gäller Medlingsinstitutet, utan frågan om på vilken nivå löneuppgörelser ska träffas är en sak för parterna. Det förhindras inte att man har lokala förhandlingar. Detta framgår av propositionen och betänkandet.
Fru talman! Björn Kaaling säger här att vi i utskottet har fått chansen att ta del av de olika parternas synpunkter men det stämmer inte alls. Sedan år 1998, då det här utskottet valdes, har vi varken varit inbjudna till seminarier eller haft besök av arbetsmarknadens parter för diskussioner om lönebildning. Det har kanske varit en del aktiviteter före valet 1998 men det är faktiskt det utskott som valts efter år 1998 som har ansvaret för behandlingen av propositionen. Björn Kaaling säger att det är naturligt att Socialdemokraterna följer LO men vi anser att en regering ska stå över parterna. En regering ska inte följa LO, TCO eller SAF, utan den ska stå över parterna och agera neutralt och försöka försvara intressena för helheten. Björn Kaaling försvarar möjligheten att blockera enmans och familjeföretag. Det är ett exempel på att just ett intresse fått styra det hela. Förslag efter förslag föll bort från den socialdemokratiske statssekreteraren Svante Öbergs utredning. Det ena efter det andra av hans förslag föll ju bort - inte minst gäller det också blockadreglerna - när LO lade in sitt veto. Ni följde alltså LO och såg inte till helheten. Det är detta som är problemet med Socialdemokraterna. Björn Kaaling säger att det görs stor skillnad mellan små och stora företag när det gäller regelverk men det gör vi kristdemokrater inte alls. Vi vill ha lika regler för alla företag. Det är vårt huvudmål men vi vill anpassa reglerna mer så att hänsyn också tas till de små företagens situation. Det här med semesterlön är ett bra exempel. Nu tar Björn Kaaling sådana storheter som Thorbjörn Fälldin och Per Ahlmark som garanter för att han fattar kloka beslut. Det är möjligt att det vore bra när det gäller övriga beslut som Björn Kaaling är med och fattar att lyssna på de personerna. Jag struntar faktiskt i vad Fälldin och Ahlmark eventuellt en gång i tiden har sagt och konstaterar bara att detta slår mot de små företagen i dag. Björn Kaaling har inte anfört några bärande argument om varför rådande ordning ska gälla också i fortsättningen. Sådana lyssnar jag gärna till.
Fru talman! Man kan titta i de motioner som ni har lagt på arbetsrättens område. I var och varannan motion står det att det är viktigt att få de här förändringarna, inte minst därför att det är viktigt för småföretagen. Ni har inte sådan ställning här i kammaren att ni kan få igenom era förslag. Om man tittar närmare på dem och ser vad ni strävar efter kan man konstatera att vi faktiskt skulle få en tudelad arbetsmarknad. Människor som arbetar i små företag skulle inte omfattas av arbetsrätten på samma sätt som de som jobbar i stora företag. Det här är inte bra. Det är en sorts inriktning hos er som är felaktig. Jag tycker att ni ska tänka om i den delen. När det gäller blockadfrågan har regeringen vikit sig för LO:s linje, sägs det här. Ja, men det är faktiskt så att Landsorganisationen i det här fallet på ett konstruktivt sätt har arbetat för att ta fram ett alternativ till lagstiftningen. Det behöver ju inte lagstiftas, i alla fall inte förrän man har prövat möjligheten att via avtal klara av frågan - till skydd naturligtvis för dem som faktiskt anställs i enmansföretag. Ingen av oss har någon annan uppfattning än den att man, om man inte har anställning, naturligtvis inte ska behöva teckna ett avtal. Problemet uppstår ju därför att enmansföretagare till och från har anställda.
Fru talman! Jag upplever att Socialdemokraterna har sett de medelstora industriföretagen på 70-talet som norm för sin arbetsrättsliga lagstiftning. Vi vill kanske i större utsträckning ha småföretagen som norm och utgångspunkt. Vi vet nämligen att där finns nyckeln till att skapa full sysselsättning - där kan vi skapa dynamik och där kan vi skapa jobb och välstånd i framtidens Sverige. Det är den utgångspunkt som vi har för lagstiftningen men vi vill inte ha så olika regler för olika storlekar på företag. Om Björn Kaaling tror det ber jag honom att läsa på lite bättre. Björn Kaaling säger nu att LO har hittat på en regel som gör att man slipper de negativa sidorna för enmansföretag och familjeföretag. Men om man nu inom LO är så klok att man har gjort den här förändringen, varför har den då inte gjorts tidigare? Problemet är ju inte nytt. Det var först när Mona Sahlin, såvitt jag förstår, hotade med lagstiftning som LO kröp till korset och gjorde en viss kompromiss som var sådan att ni kunde stilla era egna relationer med LO och släppa det här kravet. Förlåt mig men jag litar inte riktigt på det förbund som faktiskt först när man står där med lagstiftningen vilande över huvudet böjer sig lite grann för att sedan göra en kompromiss; detta därför att ni inte vågat ta strid med LO på den här punkten, till förmån för en viktig princip om rätten att stå utanför om så önskas när det inte finns några anställda. Björn Kaaling sade i sitt anförande att vi med Medlingsinstitutet inte löser de genuina problemen med lönebildningen. Passa nu på att i den sista repliken berätta för oss vad ni vill göra utöver detta! Den proposition som behandlas heter ju faktiskt Lönebildning för full sysselsättning. Det handlar alltså om ett helhetsgrepp om frågan. Det skulle vara intressant att höra vad Björn Kaaling i övrigt har att säga, dvs. förutom när det gäller inrättandet av ett institut.
Fru talman! Ja, det är riktigt att propositionen heter Lönebildning för full sysselsättning. Jag försökte tidigare säga till Stefan Attefall att ingen av oss tror att det här förslaget i sig löser hela problematiken med lönebildningen, och det framgår också av propositionen. Vi säger att det här är en del som gör det möjligt för oss att få en lönebildning som vi kan klara från samhällsekonomiska aspekter och som är rimlig från parternas utgångspunkter. Det här med genuinitet var något som Stefan Attefall tog upp. Jag bara svarar på frågan - vi ser det här som ett viktigt inslag för att klara en lönebildning för full sysselsättning. Det löser naturligtvis inte hela problematiken, utan det är precis som jag försökte säga i ordväxlingen med Mikael Odenberg. Regeringen och utskottsmajoriteten är naturligtvis helt medvetna om att det finns andra politikområden som också har sin betydelse, och kanske i mycket större utsträckning än vad just själva Medlingsinstitutet har.
Fru talman! Det framgår av Björn Kaalings anförande och också av hans repliker att detta, som han så starkt stryker under, inte löser hela problemet. Därmed framstår här på något sätt ett slags Perssons ofullbordade - som något som man måste återkomma till. Björn Kaaling gör den helt korrekta beskrivningen, nämligen att staten ska vara neutral, men sedan lägger han till: och endast ingripa när det inte fungerar. Vad är det då som krävs? Ja, det är en balanserad avvägning. Enligt vår uppfattning fanns det en sådan i Svante Öbergs och Ingvar Carlssons försök till samsyn. Så säger Björn Kaaling att den viljan inte fanns. Min fråga blir då: Hos vem saknades viljan? Var det hos paret Carlsson-Öberg, eller var det hos LO folket? Jag tycker, det kan jag lägga in redan nu, att ni har desavouerat den tidigare statsministern på ett sätt som inte är hedrande. Det är intressant att Björn Kaaling tar tidigare borgerliga mittenpolitiker i statsrådsställning till kronvittnen när han talar om semesterlagens tillkomst. Det är riktigt, det var en mycket aktiv reformperiod under de två mandatperioder vi hade borgerlig regering i slutet av 70-talet. Det var inte bara semesterlagen som kom. I historiskt ljus kan man möjligen tycka att den var väl generös. Vi fick en arbetsmiljölagstiftning som var mycket långtgående. Vi fick Samhallsföretagen, och vi fick en ny och världsunik jämställdhetslag, en lag för övrigt som socialdemokraterna motarbetade då men numera ställer upp på. Vi har en stark uppslutning kring jämställdhetsarbetet i arbetslivet. Det är inte konstigt om vi inför ett nytt sekel 25 år efter reformerna behöver se över ett och annat.
Fru talman! Elver Jonsson tar upp frågan om var skulden ligger till att man inte nådde samsyn. Det är en fråga som jag har mycket svårt att svara på och uttala mig om, annat än att skulden naturligtvis inte enbart ligger hos Landsorganisationen utan hos de parter på arbetsmarknaden som inte har kommit överens. Vad Ingvar Carlsson och Öberg gjorde var att på regeringens uppdrag försöka nå en samsyn på området, men parterna ville inte. Nu har vi hört från andra partier att skulden naturligtvis var LO:s. Jag delar inte den uppfattningen. Skulden ligger naturligtvis hos parterna som sitter i diskussioner och som inte kan komma överens. Skulden ligger hos båda. Man ville inte, man hade inte förmågan. Då var det naturligtvis än väsentligare att lägga fram det här förslaget som nu ligger på vårt bord så att vi i alla fall när det gäller medlingsfunktionen och att ge bra information till parterna kan göra det inför nästa års avtalsförhandlingar som kommer i gång. Möjligen ska jag lova från denna talarstol att jag aldrig mer ska berömma någon borgerlig vare sig tidigare statsminister eller arbetsmarknadsminister. Jag ville ta det som utgångspunkt att man också då visade på att det finns skäl till att semesterlön ska också ges till den som får särskilt vuxenstudiestöd. Det var bra skäl.
Fru talman! Anledningen till att jag uppmärksammade att Björn Kaaling gled in i 70-talets reformarbete med borgerliga regeringar var att det stod som en klar dementi mot det som socialdemokraterna och även Björn Kaaling av och till vill framföra, nämligen att andra regeringar än socialdemokratiska inte skulle vara reformvänliga till löntagarnas fördel. Det var intressant och fint att Björn Kaaling ändå väckte den sanningen till minne. Sedan säger Björn Kaaling att parterna inte ville. Men det var ändå så att Carlsson-Öberg hade ett tydligt koncept som regeringen mycket väl kunde ha följt om man hade accepterat deras slutsatser. Det var ju där som modet eller viljan - möjligen båda - sviktade då man backade. Därför blev det, som jag påstod i min första replik, en ofullgången proposition och ett mindre bra beslut som vi får i dag än om vi hade följt upp den utredningen. Sedan har jag påpekat här att vi finner Medlingsinstitutet viktigt, men vi är väldigt tydliga på att det här måste följas upp. Det finns risker i den modell som nu finns, men att medlingsinsatser får en stärkt ställning tycker vi från Folkpartiets sida är bra.
Fru talman! Det är bra att vi är överens om den delen. Ni vill, tillsammans med de andra borgerliga partierna i någon sorts samlad bedömning, försämra arbetsrätten. Ni vill faktiskt försvaga den del av arbetsmarknaden som utgörs av löntagarparterna. Det går inte att tolka era motioner på något annat sätt. Samtidigt säger ni, och så har jag uppfattat den här diskussionen också, att det är viktigt att man har goda relationer på arbetsmarknaden. Men trots detta vill ni vara med om att försämra relationerna genom att förändra arbetsrätten på ett sådant sätt att man försvagar den ena delen av arbetsmarknaden. Då förstör man naturligtvis de goda relationerna.

Fru talman! Jag tror att de fackliga organisationerna inom de tre avtalsområden som är berörda av blockadfrågan har mött den intensivare sedan Öberg lade fram sitt förslag. Förbudet fanns infört i alla fall 1994 och togs bort. Där har naturligtvis parterna levt i uppfattningen att det inte förs tillbaka, utan det blev aktuellt i samband med Öbergutredningen. Det är därför man har agerat på senare tid. Självklart har regeringen med sina kontakter med Landsorganisationen också tryckt på för att försöka få parterna att komma med egna lösningar, vilket är ytterst rimligt. Nu har man gjort det, och det vore naturligtvis rimligt att man fick möjlighet att pröva det, inte för att den fackliga organisationen på något sätt ska få rätt utan, Margareta Andersson, i grunden till skydd för de människor som faktiskt anställs och inte är skyddade av kollektivavtalet. Det inträffar trots allt en del fall där man inte får ersättningar, eller t.o.m. när det går riktigt dåligt, att anhöriga inte får ersättningar på grund av att man har jobbat där kollektivavtal inte har funnits. När det gäller Medlingsinstitutets statistikansvar är det, som jag uppfattar propositionen, fortfarande så att det är SCB som i mångt och mycket ska göra arbetet med statistiken men att det är Medlingsinstitutet som använder den.

Fru talman! Det är synd att Marianne Andersson, som beklagar att det blir så här, inte kan dra slutsatsen av det och faktiskt avstå från att stifta en lag på detta område. Det råder ingen delad mening mellan oss, åtminstone inte mellan Marianne Andersson och mig, om att företag som inte har några anställda inte ska behöva ha kollektivavtal. Det är därför som den föreslagna lösningen är en mer praktisk hantering än att lagstifta, som nu majoriteten i det här fallet tänker göra. Det är en mer praktisk lösning att parterna klarar ut det här avtalsvägen i stället för att man väljer lagstiftningsvägen. Detta är en lagstiftning som ni riktar mot tre stycken förbund på LO-sidan. Lagstiftningen kan faktiskt innebära att en och annan löntagare, eller anhörig till löntagare, drabbas ekonomiskt av det här beslutet, Marianne Andersson. Jag brukar ta ett exempel från Uppsala län som har en verklighetsanknytning. Det gäller en åkare som har en lastbil och kör byggvaror på dagarna. Han blir sjuk på kvällen och anställer en kompis som kör lastbilen dagen efter. Det går så olyckligt att han kör av vägen och omkommer. De efterlevande fick ett halvt basbelopp i begravningsersättning i stället för nästan 250 000 kr. De drabbades inte bara av sorgen att mista en anhörig - det fick också den här ekonomiska konsekvensen.
Fru talman! Jag undrar över en sak i anslutning till det sista. Jag har pratat med ett antal enmansföretagare som kör taxibil. De har sådana här försäkringar. Jag undrar om Björn Kaaling är okunnig om att enmansföretagare kan teckna en AMF-försäkring. Det var ju naturligtvis synd att den här åkaren med lastbilen inte hade tecknat en sådan. Som jag sade i mitt anförande tycker jag att det är konstigt att man kan ändra uppfattning från en dag till en annan. Först är en person arbetstagare, och sedan startar han eget och har ett enmansföretag - och då blir han betraktad som en bov. Jag undrar hur man kan ändra uppfattning och tycka så olika om samma människa. Vi kan ta min far som exempel. Han var målare, och startade ett företag och blev ensamföretagare. Skulle han vara en bov dagen efter? Det tycker jag är mycket konstigt. Björn Kaaling tog också upp den dåliga arbetsrätten i små företag. Jag skulle vilja ha en förklaring till varför det skulle vara sämre arbetsrätt i ett litet företag än i ett stort på grund av att man har andra regler där. De måste ju gälla på ett annat sätt, eftersom det är skillnad på små och stora företag.
Fru talman! Diskussionen om att en enmansföretagare kan teckna en AMF-försäkring om han får en anställd är naturligtvis helt riktig. Men den diskussionen förde ju Barbro Feltzing med Hasse Andersson - det gäller just det här att man kan teckna. Problemet är att det händer att företagarna inte gör det trots att de har en anställd. Det händer att företagarna inte gör det, och därmed inte skyddar den anställde. Det kan förstås finnas förklaringar till att de inte gör det. Naturligtvis ser inte vi enmansföretagare som presumtiva skurkar eller bovar. För det mesta fungerar detta alldeles utmärkt och bra. Men som jag har försökt att säga finns det några avtalsområden på LO sidan där man har problem och där man vill ha kvar denna möjlighet, inte för sin egen skull utan för att skydda dem som eventuellt anställs i de här företagen. Det är för deras skull man vill ha den här möjligheten kvar. Nu tar ni bort den, Barbro Feltzing. Jag tycker att det vore rimligt att man hade möjligheten att klara ut denna fråga avtalsvägen och inte behövde drabbas av den lagstiftning som ni nu föreslår.
Fru talman! Först vill jag upprepa min fråga: Kan Björn Kaaling förklara det här med sämre arbetsrätt i små företag än i stora företag? Björn Kaaling pratar hela tiden om "ett enmansföretag som har en anställd". Ett enmansföretag har ingen anställd, för då är det inget enmansföretag! Man kan teckna en försäkring om man får en anställd. De enmansföretagare jag har pratat med tecknar en försäkring innan de har en anställd. Det är det som är verkligheten. Jag undrar om Björn Kaaling är okunnig om det här. Jag har pratat med många företag om detta. Är man seriös och känner att man kanske är tvungen att ta in någon extra, som Björn Kaaling också pratar om här, så tecknar man också försäkringen. Jag återkommer till detta med att Björn Kaaling säger att "man har en anställd". Är man ett enmansföretag så är man det, och anställer man någon har facken rätt att försöka få till ett kollektivavtal. Det är riktigt - så är det. Hela samhället uppmanar ju till att man ska starta eget och bli enmansföretagare. Därför är det konstigt att man har uppfattningen att enmansföretagare har en anställd. Det stämmer inte riktigt. Vill Björn Kaaling förklara det? Detta förbud gäller enmansföretagare och familjeföretag - inte när man har en anställd.
Fru talman! Får jag möjligen vända på frågeställningen för att kanske göra det hela lite tydligare: Är det totalt främmande för Barbro Feltzing att det finns sådana som betecknas som enmansföretagare, och att de fackliga organisationerna efter ett tag får veta att de har haft anställda? Är det ett främmande fenomen för Barbro Feltzing? Nej, jag är övertygad om att Barbro Feltzing känner till att det är så här, trots att beteckningen är enmansföretagare. Det är ju detta som är problemet. Jag håller med Barbro Feltzing om att om man är renodlad enmansföretagare och inte har några anställda ska man inte behöva teckna kollektivavtal. Men det finns en diskrepans mellan detta och att det finns sådana här fall. Jag vet inte hur många de är, men jag tror inte att de är särskilt många. Om man går till de berörda förbunden och frågar hur ofta de har konflikt på detta område säger de: Det är inte så ofta egentligen, men det förekommer. Och då vill man ha den här rätten. Man har föreslagit en bra lösning med vilande hängavtal som automatiskt träder i kraft den dag företaget får en anställd. Den anställde är skyddad från samma dag som han eller hon börjar sin anställning. Det är en bra lösning. Det är en bättre lösning, och ni borde ge parterna den här chansen. Barbro Feltzing frågar var jag har fått det här med uppdelningen av arbetsmarknaden ifrån. Jag noterade i alla fall det som Barbro Feltzing sade: Dela upp regelverket för stora och små företag. Jag ser det inte som någonting annat än att ni tillsammans med de borgerliga partierna har en sorts grundläggande inställning att regelverket måste delas upp för stora och små företag. Som jag förstår det innebär väl det också arbetsrätten.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med några av de utgångspunkter som ligger bakom propositionen och som är välkända för kammaren och sedan göra några kommentarer till de inlägg som har varit. Både sett ur ett samhällsperspektiv och ur den enskilde löntagarens synvinkel, och det är viktigt att hålla båda dessa aspekter i minnet, är självfallet bakgrunden till den debatt vi har i dag att lönebildningen i Sverige inte har fungerat tillfredsställande under flera decennier. Det har hänt mycket de senaste åren, men vi har en historia och ett ansvar som ska delas av ganska många, både parterna på arbetsmarknaden och regeringar av olika färg. Högre nominella löneökningar än i vår omvärld leder till, och har lett till, att man driver upp inflationen och urholkar det som är så oerhört viktigt för löntagare i vårt land, nämligen att få reala lönehöjningar. Trots löneökningar på sammanlagt ungefär 150 % steg inte reallönerna alls mellan åren 1980 och 1995. För att klara jobben tvingades Sverige att devalvera ett antal gånger under den här perioden. Det drev i sin tur upp inflationen, och så var vi fast i en väldigt farlig spiral. Därav kommer namnet på den här proposition. Lönebildningen är också kampen för jobben. Lönebildningen avgör inte bara löneutvecklingen och fördelningen av inkomster mellan individer, grupper eller olika sektorer. Den har självfallet också en viktigt del - och det är inte den enda - som betyder mycket för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Utsikterna för svensk ekonomi i dag ser ju bättre ut än på många år, precis som Björn Kaaling har varit inne på. Mycket talar för att vi i Sverige kan ha många år framför oss med stark tillväxt och stabila priser och därmed goda förutsättningar för att klara sysselsättningen och reallöneökningarna, och det ska vi glädja oss åt samtliga i denna kammare. Men en viktig förutsättning för att detta ska bli verklighet är att lönebildningen fungerar väl. Regeringen har ju en del av ansvaret för att trygga en fortsatt bra utveckling av den svenska ekonomin som just nu faktiskt är en av de starkaste i Europa, och jag ska återkomma lite senare till det. Med stärkta spelregler för lönebildningen får parterna på arbetsmarknaden ett bättre stöd - för det är detta det handlar om - att träffa avtal som leder till fler jobb, bra reallöner och därmed också en starkare välfärd. Styrkan och tydligheten i spelreglerna bidrar till att hävda de svagares ställning på arbetsmarknaden. Sverige har en ordning där parterna på arbetsmarknaden själva tar ansvar för träffade avtal utan inblandning av regering och riksdag, och den tänker jag slåss för så länge jag kan. Jag har erfarenhet av hur det kan gå när man gör en annan bedömning. Den fria förhandlingsrätten är en grundsten på den svenska arbetsmarknaden. Både löntagarnas strejkrätt och arbetsgivarnas rätt till lockout finns därför inskrivet i grundlagen. Det är en väldigt tydlig och viktig markering. Den förutsättningen för lönebildningen ska givetvis fortfarande ligga fast. Ansvaret ligger fortsatt kvar på arbetsmarknadens parter. Staten ska dessutom vara neutral mellan parterna. Det betonas också mycket tydligt både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Det är fördelningen av lönerna mellan löntagargrupperna som avgörs i förhandlingarna. Men också samhällsintresset måste tillgodoses i diskussionen om lönebildningen. När löntagarna har rätt till kamp för sina relativa lönepositioner, för det har de, och när arbetsgivarna har rätt att driva sin uppfattning om hur lönesättningen bör ske, för det har de, får inte summan bli löneinflation och färre jobb. Nu står lönebildningen inför ett väldigt avgörande prov. Det kommer att gälla en stor del av de politiska områdena. Den starka tillväxten och förbättringen av sysselsättningsläget gör att lönebildningen nu står inför stora påfrestningar och ett väldigt viktigt ansvar. Jag är övertygad om att en förstärkning av spelreglerna för lönebildningen kommer att underlätta att komma fram till ett resultat som ger löntagarna bra reallöner samtidigt som samhällsintresset av en stark sysselsättningsutveckling tillgodoses. Det är alltså inte så som det ibland framställs i diskussioner att den här propositioner handlar om kampen för att hålla löneökningarna nere. Så är det icke. Däremot handlar det om kampen för att försöka garantera reallöneökningar åt löntagarna. Medlingsinstitutet är en del i arbetet för att förändra möjligheterna att klara jobb och välfärd i Sverige. Medlingsinstitutet ska ju, vilket Mikael Odenberg bl.a. invände mot, ha i uppgift att dels medla i arbetstvister, därom är väl de flesta eniga, dels verka för en väl fungerande lönebildning. Så ska det uppenbarligen inte stå enligt Mikael Odenberg. Om det inte ska stå en väl fungerande lönebildning, vad ska det då stå? Ska det stå en ganska bra lönebildning eller en hyfsad lönebildning? Det är klart att utgångspunkten ska vara en väl fungerande lönebildning med de motiv och diskussioner som förs i propositionen. Sedan ingår det också just i denna mening, att verka för en väl fungerande lönebildning, att Medlingsinstitutet kan agera tidigt, bl.a. genom att kalla parter till överläggningar, informera sig på annat sätt och även, i den mån det finns möjligheter, se till att tidsplaner och annat fungerar på ett smidigt sätt. Men allt detta fungerar bara under en förutsättning, nämligen att parterna har respekt och förtroende för Medlingsinstitutet. Det är en väldigt viktig förutsättning. Löneförhandlingarna är, och måste förbli, parternas ansvar. Där måste staten vara neutral mellan de olika parterna. Men det staten gör med den proposition som nu riksdagen behandlar är att erbjuda en medlingsorganisation med möjlighet till analyser, med regelverk för konfliktlösningar och med en arena för att också diskutera de samhällsekonomiska förutsättningarna. Stefan Attefall frågar om detta räcker och om regeringen är nöjd nu. Självfallet inte, precis som Björn Kaaling sade. Men däremot är jag säkert på att denna proposition är en förutsättning för att lönebildningen ska fungera väl enligt den definition som vi nu diskuterar. Men staten får aldrig vara neutral inför konsekvenserna av en illa fungerande lönebildning. De konsekvenserna är arbetslöshet, inflation och svårigheter för dem som står allra längst bak i arbetslöshetskön, och det är dem som den här debatten i grunden handlar om. Staten har ett ansvar för den ekonomiska politiken, för arbetsmarknadspolitiken och närings och utbildningspolitiken. Det är här som de två stora principiella skillnaderna finns mellan majoriteten här i riksdagen och oppositionen, och framför allt Moderaterna. Det är många här i kammaren som har sagt att avtal är alltid bättre än lag, och man måste faktiskt försöka vara konsekvent på den punkten. Varje gång politiken i form av riksdag och regering träder över den gränsen riskerar man också att ge fler parter en möjlighet och ett argument för att dra sig undan sitt ansvar för hur lönebildningen och arbetsmarknaden fungerar. Den som inte vill se statlig inkomstpolitik ska också värna den fria avtalsrätten och uppmuntra avtalsviljan. Den diskussion om blockadförbudet som nu förs i den här debatten blir lite märklig i proportion till det som det egentligen handlar om, nämligen lönebildningen. Den kan var nog så viktig att diskutera av principiella skäl, men den har inte speciellt mycket att göra med hur lönebildningen fungerar. För Moderaterna är strukturella reformer - som man alltid efterfrågar - alltid lika med svagare fack, mer klåfingrig riksdag, svagare arbetsrätt osv. Jag tycker att detta är gammalmodigt, Mikael Odenberg. Det är omodernt. Och det är, med förlov sagt, ganska tjatigt. Oavsett om vi har en låg eller en högkonjunktur, oavsett om vi har brist på arbetskraft eller massarbetslöshet och oavsett hur den internationella utvecklingen ser ut kommer alltid samma medicin. Detta driver upp kostnaderna, oavsett om det gäller läkemedel eller det område som vi nu diskuterar. Det måste vara rätt medicin vid rätt tid för rätt åkomma om man vill påverka problemet med svensk lönebildning. Man ska inte komma dragande med samma och åter samma lösningar, som egentligen bara handlar om att förändra maktbalansen. Så tolkar jag de två stora principiella skillnader som vi här diskuterar. Det som vi i stället vill göra, vid sidan av den proposition som framlagts - för den innehåller självfallet inte allt, som Stefan Attefall var inne på - är bl.a. att se industriavtalet som exempel på någonting nytt som sker. Där finns ett regelverk liknande det som nu föreslås i propositionen. Varför inte se till kompetensutveckling i det egna yrket, något som är så oerhört viktigt och som det nu också finns nya resurser till? Varför inte se till de individuella kompetenskonton som nu utreds och som kommer att ge en möjlighet att byta kompetens för att byta jobb på arbetsmarknaden? Jag tror att de två inslagen har minst lika stor betydelse som förslaget om medlingsinstitut för lönebildningen. Det gäller en rätt till kompetensutveckling i det egna yrket men också ansvaret för att skaffa sig en kompetens för att byta jobb och inriktning på sitt arbetsliv. Det gäller att ge möjlighet till frihet och valfrihet, inte bara att människor ska tvingas ut i en större otrygghet genom sämre arbetsrättsregler, om man vill ha en flexibilitet på arbetsmarknaden. Det viktiga är att ge en trygghet och möjligheter för individen att förändra sitt yrkesval och att därmed bli en del i en mer flexibel arbetsmarknad. Det handlar också om diskrimineringsreglerna på arbetsmarknaden, om kampen mot deltidsarbetslösheten och om förenklingar för småföretagen. Det ska bli mer lönsamt att driva småföretag. Inte minst handlar det om konkurrenspolitiken, som jag personligen tror vid sidan av utbildningsfrågorna är den riktiga nyckeln till prisutvecklingen och inflationen i vårt land. Om allt detta finns det eller kommer det under denna vår att läggas fram förslag i riksdagen. Jag tycker att vi ska lämna retoriken och i stället komma ut i verkligheten. Där pågår oändligt mycket mer av konstruktivt arbete för att klara flaskhalsar, diskriminering, bristande kompetens och konkurrens och för att skapa en bättre entreprenörsanda än vad de borgerliga partierna i dagens debatt erkänner.

Fru talman! Jag vill bestrida statsrådet Sahlins uppfattning att skiljelinjen skulle gå mellan en dynamisk Mona Sahlin och en tjatig Odenberg. Skiljelinjen går mellan en i hög grad centralistisk socialdemokrati, som i lönebildningsfrågorna går i LO:s ledband, och dem som bejakar en decentraliserad och lokal lönebildning som sker ute i företagen. Det är inte bara vi från borgerligt håll som kritiserar att man ska ge det nya medlingsinstitutet i uppgift att utöver själva medlingen också ha ett formellt ansvar för hur lönebildningen fungerar. Det är att tilldela medlingsinstitutet dubbla roller. Alla huvudorganisationer på arbetsmarknaden utom LO kritiserar detta. Jag menar att regeringen när den har lagt fram det här förslaget inte har klarat att upprätthålla en klar rågång mot statlig inkomstpolitik. Den uppfattningen delas, som sagt, av TCO, SACO och SAF. Jag tillhör dem som gillar Mona Sahlin, men det är inte en underlättande faktor att Mona Sahlin har varit föredragande statsråd i den här frågan. Vi kan nu i det närmaste fira tioårsjubileum av att Mona Sahlin gjorde sin debut som arbetsmarknadsminister i denna kammare och ville lagstifta om lönerna på den svenska arbetsmarknaden. Det är tio år sedan Mona Sahlin ville införa strejkförbud för svenska arbetare och tjänstemän. Mona Sahlin är ju den nu aktiva politiker som mest av alla symboliserar statlig inkomstpolitik. Mot den bakgrunden är det olyckligt att regeringen inte tydligare och klarare har kunnat upprätthålla rågången mot en statlig inkomstpolitik.
Fru talman! Jag tycker att Mikael Odenbergs inlägg visade att han är ganska tjatig och håller fast vid en mycket märklig beskrivning av det som låg bakom det försök som den regering som jag trädde in i 1990 gjorde för att få stopp på precis det som den proposition som vi i dag behandlar rör sig om. Det finns två vägar att gå, Mikael Odenberg. Den ena är att riksdagen på punkt efter punkt trampar in med lagstiftning, rubbar maktbalans och ger sig på detaljer. Den andra är att vi försöker finna en bra balans, vilket jag påstår finns i propositionen, mellan statens ansvar och parternas eget och fria ansvar för löneförhandlingarna. Jag vill påstå att det finns en stor respekt hos samtliga centrala organisationer på arbetsmarknaden i dag för detta. Alla organisationer har sina intressen som de för fram starkare än andras. Jag tycker att det är ganska löjligt att diskutera vilka som går i vilkas ledband. Jag går inte i någons ledband. Jag lyssnar och tar argument, och sedan försöker vi sy ihop en helhet som ska ha en rimlig balans. Som jag sade måste institutet kunna bygga på stor respekt och stort förtroende från samtliga parter på arbetsmarknaden. Jag tycker att propositionen är ett hedervärt försök att åstadkomma detta. När det gäller att undvika inflationskarusellen och den diskussion om att försvaga olika parter på arbetsmarknaden som vi förde 1990 har vi kommit väldigt mycket längre med den proposition som vi i dag har framför oss. Men lönebildningsproblemen kräver insatser på konsumentområdet, i konkurrenspolitiken, i skattefrågorna - allt det som regeringen samtidigt arbetar med.